Herr talman! Jag är inte det minsta rädd för att diskutera bakgrunden till devalveringen. Men jag trodde att vi skulle slippa den debatten i dag. Den kommer att ta alldeles för lång tid, och man kan aldrig ge en tillräckligt stark bevisning i ett replikskifte. Nog fanns det stor anledning till en devalvering. Vad som skedde under de borgerliga sex regeringsåren är kanske större anledning än någonting annat till devalveringen. Under den tiden började man låna pengar utomlands i rasande fart och ökade statsskulden kraftigt. Inflationstakten låg över omvärldens. Nog borde Knut Wachtmeister ändå känna ett visst ansvar för bakgrunden till devalveringen. Jag tycker inte att Knut Wachtmeister skall kasta sten, när han sitter i glashus. Under den borgerliga tiden var det ungefär lika många propositioner som under denna regerings tid som inte behandlades av lagrådet eller som inte gick ut på en omfattande remiss. Ett lysande exempel på övergrepp i detta avseende är fortfarande det fall som jag har svårt att komma ifrån, nämligen då utskottet tog initiativ och genomförde en ändring av skogsbeskattningen utan att egentligen ha frågat en enda instans. När man inte nådde resultat, framfördes förslaget i en motion. Så enkelt var det på den tiden. Jag tycker inte att man skall kasta sten när man sitter i glashus. Sparandet skall vara neutralt; det har jag sagt förut. Vad Knut Wachtmeister åberopade från 1979 står jag fortfarande för. Vissa sparända mål är fortfarande oerhört gynnade, t.ex. diamanter och dylikt. De är betydligt gynnsammare behandlade än aktier. Det skall vi råda bot på. Men vi skall ha klart för oss att betydligt sämre hanterat än aktier är mycket annat sparande, exempelvis sparande i bank, som givit mycket sämre förmåner än placering av pengar i aktier. Jag vill ha ett neturalt sparande. Det vill jag säga till Stig Josefson. Jag anser inte att det s.k. aktiesparandet eller placerandet av pengar i aktier har varit neutralt. Det har pressat upp kurserna till världsrekordnivå. Det har skett med hjälp av skattebetalarnas pengar, inte på grund av att vi har ett neutralt system. Devalveringen har enligt min uppfattning stärkt konkurrenskraften. Om också den vinstskatt som nu tas ut skall gå till investeringar i form av riskvilligt kapital i svenskt näringsliv, försämrar det inte konkurrensen. Den måste ha stärkts genom valutakursförändringarna på ett mycket avgörande sätt. Om alla de pengar som kommit in på detta sätt hade investerats i svenskt näringsliv, hade vi fått en mycket stärkt konkurrenskraft.

Herr talman! Det har länge talats mycket om kollektiva löntagarfonder. I dag tas det första steget mot deras förverkligande. Det beslut som den socialistiska majoriteten kommer att fatta här i kammaren betecknar övergången från ord till handling. Det är det första konkreta tecknet på att socialdemokraterna verkligen tänker införa fondsocialismen, inte bara drömma om den. Den 20-procentiga skatten på aktieutdelningar är avsedd att utgöra grundplåten i det kommande fondsystemet. Mot denna bakgrund borde vi nu ha upplevt en socialistisk klangoch jubeldag i Sveriges riksdag. Men det blir inga välljudande appeller från partiordföranden och statsministern Palme. Den ansvarige departementschefen, förre fondutredaren Feldt, lär befinna sig på utrikes ort. Uppgiften att uttala välgångsönskan vid sjösättningen av fondsocialismen har anförtrotts skatteutskottets ordförande, herr Wärnberg. Ingen skugga må falla över hans meriter, men han har tidigare inte precis tillhört de mest framträdande fondförespråkarna. Det här diskreta uppträdandet från regeringspartiets sida vittnar om tre förhållanden. Hela fondsaken är sjuk, den är känslig och den är impopulär. Därför är det bäst att smyga igenom den utan några större åthävor, i små steg och under utläggande av täta rökridåer. Det är typiskt att det i propositionen över huvud taget inte talas om kollektiva löntagarfonder. Enligt rubriken handlar det om något så oskyldigt som ”tillfällig vinstskatt”. Beteckningen är medvetet missvisande. Det rör sig ju om en skatt på aktieutdelningar, inte på vinsten. Och denna skatt är inte tillfällig på annat sätt än att den skall avlösas av ett permanent system för beskattning av företagens vinster. Anmärkningsvärt nog klargörs inte vart de influtna skattemedlen slutligen skall föras eller vad de skall användas till. Men herr Wärnberg och frånvarande fondteoretiker vill väl inte bestrida att avsikten med skatten är att bygga upp början till ett system av kollektiva tvångsfonder, som skall köpa aktier i näringslivet och så småningom överta ägandet av de större företagen i landet? En lång serie av opinionsundersökningar visar att fondtanken är mäkta impopulär bland medborgarna. Motståndet har bara tilltagit efter hand som informationen och kunskapen om de fondsocialistiska planerna har vuxit. Ungefär sex av tio personer anser att löntagarfonder skulle vara dåliga, medan endast var fjärde tycker att de vore bra. Bland medlemmarna i LO-förbund finns det fler motståndare än anhängare. Hela 74 26 av LO:s medlemmar föredrar enskilt ägande enligt IMU:s senaste mätning, medan bara 14 96 är för fackligt ägande. Det kan visserligen sägas att socialdemokraterna vann valet i höstas och därmed har ett mandat att anträda vägen mot Fondsverige, men valet vanns inte på grund av utan trots fondfrågan. Farhågor för fondsocialismens genomförande som framfördes från borgerligt håll men också från socialdemokratiskt håll avvisades under valrörelsen med tal om att så mycket ännu återstod att utreda och att det mesta ju ändå var förhandlingsbart. Trots den socialdemokratiska partiledningens försiktighet har det på senare tid flammat upp en debatt om fondplanerna i den socialdemokratiska rörelsen. Stockholms-Tidningen har fått flera instämmanden när den ställt frågan, om kanske fondtanken var fel redan från början. Det nya vinstskatteförslag som har tagits fram av en särskild arbetsgrupp har fått kritik för att vara alltför komplicerat. Det har därför sagts att det inte kan genomföras i föreslagen form. Skulle det genomföras, kommer företagen att ägna sig mer åt anpassningsåtgärder för att parera skattens verkningar än åt den verksamhet som det är deras uppgift att sköta. Skulle å andra sidan den nya lagstiftningen inte hinna bli färdig till nästa årsskifte, då är nog inte det provisorium vi i dag diskuterar mera tillfälligt än att det kan förlängas till att gälla ytterligare ett år. Jag inledde med att erinra om att debatten om kollektiva löntagarfonder har pågått länge, nu i över tio år. Över den tiden har motiven för fonderna ständigt växlat. Först angavs avsikten vara att ta över makten i näringslivet. När det stod klart att det argumentet inte gick hem började man från socialdemokratiskt håll tala förledande om att trygga näringslivets kapitalförsörjning. Sedan aktiebörsen efter åtgärder från den borgerliga regeringens sida återupprättats som kapitalkälla, följde ett mellanspel, där fondsystemet konstruerades så, att det närmast gavs regionalpolitiska syften. F. n. driver socialdemokraterna hårdast tesen att fonder håller nere lönekraven. Men ett av de få bestående resultaten från den havererade löntagarfondsutredningen är slutsatsen att det inte finns något påtagligt samband mellan vinstnivå och löneutveckling. Däremot kunde det påvisas att vinstdelning höjer företagens kapitalkostnader och därmed sänker investeringsviljan, dvs. raka motsatsen till vad man borde sträva efter. Saken blir inte bättre av att åtgärden slår hårdast mot de mest lönsamma och expansiva företagen. Teorin att löntagarna skall bli så glada över att få ägarinflytande i företagen att de avstår från lönehöjningar är inte bara obevisad — den är osannolik, eftersom ingen får någon personlig fördel av arrangemanget. Man måste komma ihåg att det inte är de enskilda löntagarna som vill ha fonder. Det är de fackliga ledarna som driver fondtanken i syfte att stärka sin egen maktställning. Vad de enskilda medborgarna vill ha är något som ger dem fördelar för egen räkning. Det gör det skattefondssparande som infördes under den borgerliga regeringstiden och som nu vunnit bred anslutning. Inom denna ram finns det möjlighet att inrätta företagsanknutna aktiesparfonder. Flera företag har också särskilda vinstdelningssystem, där de anställda efter varierande regler får del av resultatet i verksamheten. Införs kollektiva löntagarfonder, kommer dessa frivilliga system i många fall att försvinna. Vi moderater vill gå motsatt väg, dvs. bygga ut skattefondssparandet och undanröja skattemässiga och andra hinder för inrättandet av företagsanknutna vinstdelningssystem. Herr talman! Det verkar som om regeringen förbereder en omläggning av sparandeströmmarna i vårt land. Det enskilda sparandet skall styras över från andelar i näringslivet till andelar i statsskulden. Samtidigt skall nya skatter på företagen samlas upp i fonder, vilkas uppgift det blir att via aktieköp socialisera det fria näringslivet. Det har redan erinrats om detta i debatten. Jag vill återkomma till att den nya regeringens behandling av företagsamheten är motsägelsefull. Syftet med höstens stora devalvering angavs vara att stärka särskilt exportföretagens konkurrenskraft genom att öka deras lönsamhet. Men samtidigt skärptes beskattningen på företagen, på aktier och på kapital. Regeringen är verkligen uppfinningsrik när det gäller att hitta på sätt att dra vinstmedel ut ur företagen — vinstmedel som annars skulle användas till att stärka konkurrensförmågan. En del av dessa indragna vinstmedel skall alltså utnyttjas för att kollektiva tvångsfonder genom aktieköp på börsen successivt skall ta över kontrollen över de större företagen. Det är ofrånkomligt att detta skapar osäkerhet, att det förtar den framtidstro som det förbättrade vinstläget var tänkt att framkalla. Regeringens grepp, att avveckla det påbörjade slopandet av dubbelbeskattningen av aktieutdelningar och i stället införa en internationellt sett unik trippelbeskattning, måste med nödvändighet verka avhållande på satsningar i Sverige och påverka företagen att i stället förlägga sin expansion utomlands. Förra våren uttalade riksdagen på förslag av den då borgerliga majoriteten i finansutskottet, att ett införande av kollektiva löntagarfonder skulle medföra en långtgående maktkoncentration och en försämring av sysselsättning och ekonomisk utveckling. Sedan dess har majoritetsförhållandena i riksdagen ändrats. Men de borgerliga ledamöterna i finansutskottet upprepar i en avvikande mening till utskottets yttrande denna ståndpunkt. Vi säger också, att det nu framlagda förslaget till utdelningsskatt, och den utveckling som i övrigt förekommit på marknaden för riskvilligt kapital sedan höstens val, stärker de farhågor utskottet gav uttryck åt i våras. Herr talman! Med hänsyn till hur impopulär fondtanken är, hur omstridd den är även i de socialdemokratiska leden och hur sakligt omöjlig den är att genomföra, är det nog från borgerlig synpunkt bra ju längre den drivs från socialdemokraternas sida. Det utbredda motståndet bland väljarna omvandlas till ökat stöd för de borgerliga partierna, så snart det blir uppenbart att fondsocialismen inte bara är ett tomt hot utan verkligen är avsedd att föras ut i det praktiska livet. Men det finns ingen anledning att glädja sig åt vad som möjligen kan vara fördelaktigt från snävt partitaktisk synpunkt, när det som händer är till så stor skada för Sverige. Även om sålunda det första steget i praktiken tas in i Fondsverige, ger inte vi moderater upp kampen. Vi kommer att fortsätta att arbeta för en förstärkning av marknadsekonomin och en spridning av ägandet bland de enskilda medborgarna i stället för en koncentration till facket och staten. Ni socialdemokrater skall veta, att ni inte hinner genomföra mer av fondsocialismen än att skadorna kan repareras och marknadsekonomin kan återupprättas efter en borgerlig valseger 1985.

Herr talman! En ekonomisk politik som skall ha chans att restaurera svensk ekonomi måste bygga på en ideologisk helhetssyn. Enligt vår mening bör en sådan helhetssyn bottna i en tro på den enskilda människans initiativförmåga, vilja att ta ansvar och frihet att göra egna val. En sådan grundsyn låter sig bara förenas med en socialt inriktad och anpassad marknadsekonomi. En väl fungerande marknadsekonomi kan till sin karaktär bara vara decentralistisk. Den kan omöjligt vara centralistisk, eftersom i centralismens egenskaper ligger en misstro mot de många människornas enskilda insatser och en övertro på de få, centralt placerade beslutsfattarnas möjligheter att styra utvecklingen i rätta banor. Verkligheten är så komplex att bara den som står nära de konkreta problemen på verkstadsgolven förmår ha sådana insikter att han eller hon i de många enskilda fallen har möjlighet att fatta de riktiga besluten. Centern menar att man måste utveckla och förbättra marknadsekonomin, medan socialdemokraternas ekonomiska politik betyder mer av insnärjning, centralisering och byråkratisering. Man skapar knappast någon stimulans för företagens investeringar genom förslag som det vi i dag diskuterar om en vinstskatt som syftar till införande av kollektiva löntagarfonder. Kollektiva löntagarfonder innebär något av en motpol till en decentralistisk näringspolitik. Löntagarfondstanken emanerar ur en tilltro till centralplanering och socialism som inte är förenlig med och inte kan infogas i den ekonomiska politik som centern företräder. Dagens beslut om vinstskatt har på ett avgörande sätt räckvidd långt in i framtiden, därför att det är det första konkreta steget mot kollektiva löntagarfonder. Det går inte att, som skatteutskottets värderade ordförande Erik Wärnberg gjorde här nyss, hänvisa till lagens provisoriska karaktär. Det Nr 130 skulle i så fall innebära att socialdemokraterna i skatteutskottet tar avstånd Onsdagen den från de uttalanden från auktoritativt håll som har kommit om att vinstskatten 27 april 1983 är ett första steg mot kollektiva löntagarfonder. I dag görs alltså ett viktigt ställningstagande i fråga om vilket ekonomiskt system vi skall ha i det framtida Sverige — om vi skall hålla fast vid en socialt inriktad och anpassad marknadsekonomi, eller om vi skall slå in på den väg som steg för steg leder oss in i en centralstyrd fondsocialism. För centerns del är svaret givet: Självfallet håller vi fast vid en ekonomi som ger utrymme för och tar vara på människors initiativ och vilja att satsa på framtiden. Varje demokratiskt system måste bygga på förtroende för den enskilda människan, på att vi accepterar varje samhällsmedlem som fullt myndig. Att bygga upp kollektiva löntagarfonder som skall äga vårt näringsliv är att omyndigförklara de svenska medborgarna. De är, i det nya system socialdemokraterna vill bygga upp, inte betrodda att själva få äga andelar i produktionskapitalet. Vi måste slå vakt om och positivt vidareutveckla det ekonomiska system som gett Sverige den kanske högsta levnadsstandarden i världen. Förvisso finns det mycket att göra för att förbättra marknadsekonomins sätt att fungera; sprida ägandet och öka den enskilda människans engagemang och delaktighet i produktionslivet. Det är därför centern säger ett bestämt nej till varje steg mot förverkligandet av kollektiva löntagarfonder. I en tid när vi framför allt behöver samförstånd över partigränserna och samarbete mellan grupper i samhället, lägger socialdemokraterna förslag som skapar nya motsättningar och klyftor. Erik Wärnberg känner ju väl till hur småföretagen bedömer denna reform och vilket avgörande slag mot enskilda människors engagemang i produktionslivet som det av de många småföretagen betraktas vara. I den nuvarande situationen behöver de svenska företagen — små som stora —- arbetsro och möjligheter att planera för framtiden. Den väntade och sannolika internationella konjunkturuppgångens positiva effekter för svensk sysselsättning motverkas allvarligt av regeringens successiva arbete med att införa ett kollektivt löntagarfondssystem. På olika sätt försöker socialdemokraterna dölja det egentliga syftet med sitt förslag. Man talar om att kollektiva löntagarfonder behövs för att bryta maktkoncentrationen i näringslivet. Sanningen är att löntagarfonderna kommer att leda till en värre maktkoncentration än vad vi tidigare upplevt i Sverige. Vi måste bryta maktkoncentrationen, men då får vi gå andra vägar genom enskilda människors engagemang. Under de senaste två åren har en mycket positiv utveckling skett, som inneburit att aktieägandet spridits till nya grupper i vårt samhälle. Det finns i dag över en halv miljon skattefondskonton. Erik Wärnberg förnekar att skattefondssparandet är den typ av sparande som ger den bredd som han önskar. Förvisso finns det åtskilligt i övrigt att önska — det erkänner jag. Men det var ju ett första steg mot ett brett engagemang på aktiemarknaden. Det 23 har också gett — såvitt vi i dag kan bedöma — en mycket intressant effekt. Det är självklart att vi måste gå vidare. Vi måste också uppmärksamma t.ex. banksparandet. Men vi kan inte göra det genom att socialisera sparandet. Det finns flera tecken på att den sittande regeringen har för avsikt att gå den vägen. Förslaget om de kollektiva löntagarfonderna innebär att all makt i samhället koncentreras till en enda, liten samlad intressegrupp. Det skulle medföra att den ekonomiska makten förenades med den fackliga. I tider med socialdemokratisk regering skulle även den politiska makten finnas inom samma snäva intressegrupp. Vi vet av både den äldre historien och nutidshistorien vilka risker ett samhällssystem löper när maktbalansen definitivt tippar över. Det är inte för inte som kloka grundlagsfäder i olika tidsåldrar och i olika delar av världen sökt konstruera system där olika krafter i samhället balanserar varandra. Det är allom bekant att den helt dominerande andelen av det svenska folket inte önskar några socialistiska äventyr och experiment och alltså säger nej till andan och meningen i kollektiva löntagarfonder. Det kommer därför att kännas som en bjudande plikt för alla oss som definitivt är motståndare till socialistisk planhushållning att så snart de politiska majoritetsförhållandena ändrats riva upp varje beslut som utgör led i en utveckling mot kollektiva löntagarfonder.

Herr talman! Det betänkande från skatteutskottet som vi nu behandlar är i sig ett unikt betänkande. Det majoritetsförslag som där rekommenderas riksdagen innebär att socialdemokratin tagit det första steget mot ett framtida fondsamhälle — talare från de tre icke-socialistiska partierna har i debatten klart bekräftat detta. Visserligen har dagens etapp titulerats ”tillfällig vinstskatt”, men denna beteckning måste betraktas som djupt vilseledande, för tillfällig är det knappast meningen att vinstdelningen skall bli. Redan nu aviseras i kompletteringspropositionen en fortsättning av den 20-procentiga vinstskatten. Får socialdemokraterna sedan fortsätta att regera, genomförs också en aviserad permanentning i någon form av vinstdelningssystemet. Detta bekräftades f. ö. nyss av Erik Wärnberg, när han förklarade att ett permanent system är målet. Efter tio års vinglande är man nu på väg att förverkliga de kollektiva löntagarfonder som döms ut av ett enhälligt näringsliv, av samtliga icke-socialistiska partier, av praktiskt taget alla ekonomer och — vilket har framhållits tidigare under debatten — t.o.m. av ett flertal inom LO och socialdemokratin. Helt klart har framstått att man inom ”rörelsen” inte är omedveten om den klyfta som finns mellan partiets officiella politik och folkflertalet, en klyfta som bara blivit djupare för varje gång socialdemokraterna dragit tillbaka ett illa genomtänkt fondförslag och lagt fram en ny variant. Det dilemmat försöker man nu lösa genom att säga att vi skall pröva oss fram och ta små, små steg. Vi skall därför inte diskutera tidtabellen på vägen mot ett fondsamhälle. Den intressanta frågan är i stället om färdriktningen är den rätta. Problemet är ju inte att aktier för några miljarder förs över i kollektiv ägo, utan det är i stället att fonderna varje år tillförs miljarder, så att de på sikt automatiskt blir den största ägaren i alla större företag. Totalt beräknas den nu föreslagna vinstdelningen kosta företagen mellan 1 och 2 miljarder. Pengarna skall visserligen i första hand tillföras AP-fonden, men vi får inte reda på hur medlen skall användas och förvaltas. Inte heller utskottets talesman har i dag kunnat ge några klara besked i den frågan. Som jag nyss sade — detta är karakteristiskt för socialdemokraternas planer att genomföra löntagarfonder. Steg för steg skall vi föras in i fondsamhället. Varje bit skall var och en för sig verka så okontroversiell som möjligt för att sedan, satt i sitt sammanhang, få den verkan som socialdemokraterna alltid eftersträvat med sitt löntagarfondsförslag, nämligen att ”socialisera produktionsapparaten”. Det är marschen mot en samhälle med: en sådan ägarkoncentration i kollektiva händer som vi måste stoppa. Det är på vägen dit vi riskerar att rasera marknadsekonomin och förlora den dynamik i det fria näringslivet som hittills gett Sverige dess välstånd. Och vi skall komma ihåg att motståndet mot de kollektiva fonderna inte i första hand kommer från företagsledarna i storföretagssektorn — även om det finns också där — utan i stället från de tiotusentals mindre och medelstora företagare som själva har byggt upp och äger sina företag. Hotet om införande av företagen i kollektiv ägo är ett hugg mot den enskilda företagsamhetens hjärterot. Jag är angelägen att säga detta här i dag. Detta tycks socialdemokraterna förstå, men nu när man skall genomföra partiprogrammets grundläggande reform — att överföra produktionsmedlen i hela folkets ägo — så vill man inte säga detta öppet. Det är dags också för socialdemokraterna att tala klartext. Debatten om löntagarfonder skall självfallet föras innan det första steget tas. Vem, herr talman, vågar i dag lita på socialdemokraterna i fondfrågan? Med detta yrkar jag bifall till reservationen av Knut Wachtmeister m.fl.

Herr talman! Det vore nog så intressant att ta en stor debatt om löntagarfonder, men jag tycker inte att dagen är inne att göra det, för vi har inget förslag om några löntagarfonder på riksdagens bord att besluta om i dag. Vi har ett förslag om en tillfällig vinstskatt, en utdelningsskatt, vars syfte är att göra en fördelning av inflationens vinster och verka för en återhållsam lönerörelse. Det är faktiskt det som jag har velat diskutera och som skatteutskottet har diskuterat. Tids nog kommer vi att få diskutera en permanent vinstdelning. Tids nog kommer vi att få diskutera löntagarfonder. Egentligen begärde jag ordet nu för att svara på ett par frågor, som jag inte hann med att besvara i mina korta repliker tidigare. Jag kanske inte skall svara på en fråga från Knut Wachtmeister utan mera bemöta hans påstående. Han talar om det exeptionellt höga skattetrycket i Sverige för Sveriges företag. Då tror jag att Knut Wachtmeister pratar mot bättre vetande. När man talar om det höga skattetrycket på utdelade vinster är det formellt riktigt, men man kan aldrig bortse från den totala skatten när det gäller vinster. Det är alltså inte bara fråga om skatten på det belopp man utdelar. Teoretiskt betalar i dag ett börsnoterat företag 58 90 i inkomstskatt. Men genom alla de avsättningsregler som står till förfogande betalar det i praktiken inte mer än ungefär 20 926 i skatt. Så låg är den verkliga skatt som betalas. Resten skjuter man till en oviss framtid. Den nya utdelningsskatten höjer dessa ca 20 90 något, men det är inte några stora tal som den höjer skatten med. Vi har långt kvar till dess att företagsbeskattningen i Sverige kommer upp till de nivåer som den i många andra västeuropeiska länder har, inberäknat alla dess delar på olika områden. Vår företagsbeskattning har också långt kvar till den nivå som gäller för fysiska personers skatter. Björn Molin sade att vi före devalveringen var på väg att få en positiv utveckling av våra utlandsaffärer, framför allt av handelsbalansen. Det verkar som om herr Molin fr.o.m. halvårsskiftet upphörde att studera statistiken över handelsbalansen. Fram till halvårsskiftet och en kort tid därefter hade vi den gynnsamma utveckling som herr Molin talar om. Men han borde ha fått skrämselhicka av det som inträffade därefter, när hela den positiva delen av handelsbalansen under tiden fram till devalveringen rycktes undan och ersattes av jättestora underskott. Vi förlorade massvis med pengar fram till devalveringen. Den positiva utvecklingen fortsatte alltså under tiden fram till halvårsskiftet eller strax därefter, men icke längre än så. Jag skulle också, herr talman, litet grand vilja beröra den ideologiska helhetssyn på blandekonomin och marknadsekonomin som Nils Åsling gav uttryck för. Jag vill bekänna mig som anhängare av den blandekonomi som vi har haft här i landet. Låt mig även erkänna att jag menar att det självfallet inte är något fult i att tjäna pengar. Vinst är nödvändig för att ett företag skall klara sig. Men vinsten bör användas också till investeringar. Marknadsekonomi under borgerligt regeringsinnehav fick dock inte den effekten. Det blev inte investeringar av vinsterna. Man såg under den borgerliga tiden till att storföretagen blev oerhört likvida. De fick alltså kolossalt mycket pengar, men dessa användes inte för att förstärka företagens konkurrenskraft på tillverkningssidan, utan i stället gav man sig in på konsumtionskrediter och utlåningar till alla möjliga ändamål. Bl. a. lånade staten tillbaka stora delar av dessa pengar. Den marknadsekonomi som hade utbildats under de borgerliga regeringarnas tid innebar alltså inte att vi på något sätt stärkte företagens konkurrenskraft, utan vi fick något slags låneoch spekulationsekonomi. Det är inte enbart marknadsekonomin som stärker företagens rörelseresultat. Det som nu förstärker dessa är politiskt fattade beslut och sänkningen av reallönen. Även viljan att fortsättningsvis avstå från devalveringskompensation skapar förutsättningar för bättre vinster. ; Är det då orimligt att låsa fast en del av dessa vinster som ett framtida riskkapital? Både fördelningspolitiskt och ur inflationssynpunkt är det en riktig linje, även i ett marknadsekonomiskt system. Jag skulle vilja fråga: Är det exempelvis marknadsekonomiskt riktigt att pressa upp aktiekurserna till världsrekordnivå, inte med företagsframgångar och inte med goda företagsvinster och ljusa framtidsutsikter för företagen, utan med allehanda skattetransaktioner? — det är ju det som har skett under det senaste året. Enligt min mening är det inte heller här fråga om marknadsekonomi. Som jag ser det bygger marknadsekonomi på företagens livskraft, inte på skattetransaktioner. Jag skulle vilja säga att det förslag som vi i dag har att diskutera, nämligen om en tillfällig vinstskatt som baseras på företagens utdelningar, mycket väl hör hemma i en marknadsmässig ekonomi och även i den anpassning som vi med politiska beslut har genomfört för att få företagen konkurrenskraftiga. Jag förstår inte varför man i dag börjar plocka fram alla dessa hotbilder om det östeuropeiska systemet, för det är inte det som vi diskuterar. Det systemet kommer aldrig att genomföras med en socialdemokrati vid makten. Men hur eventuella löntagarfonder, hur ett permanent vinstdelningssystem skall se ut får vi tillfälle att diskutera senare. I dag talar vi om åtgärder för att ta till vara devalveringens effekter.

Herr talman! Erik Wärnberg vill inte ge sig in i en debatt om kollektiva löntagarfonder. Det är typiskt för socialdemokraternas inställning just nu. Svampen på, smyg i buskarna, framflyttning av positionerna — omärkligt, med små steg. Tala om något annat, inte låtsas om att vi genomför det som är huvudtanken i vårt politiska program, i vår ideologi — nämligen socialismen, för en sådan vill ju människorna egentligen inte ha. Nej, låt oss tala om något annat! Men så enkelt skall det inte bli, även om det annars känns obekvämt, Erik Wärnberg! Om herr Wärnberg verkligen är en riktig, en övertygad anhängare av vad han kallar blandekonomi, vilken ändå måste vila på marknadsekonomins grund, bör han nu reagera mot att första steget tas när det gäller ett införande av fondsocialismen. Han skall inte försöka fördölja detta, inte spela med i de undanmanövrer som pågår för att försöka dölja vad som egentligen är på gång. De förslag som vi i dag diskuterar gäller tillfällig vinstskatt. Man säger att den behövs för att lönebildningen skall kunna hållas tillbaka, för att alltför stora lönehöjningar skall kunna undvikas. Jag satt själv med i löntagarfondsutredningen fram till dess att den slutgiltigt havererade. Jag har fått flera uppdrag av mitt parti under årens lopp, men jag vill påstå att det uppdraget är det som jag minst uppskattat. Men det var lärorikt på några punkter. Jag har erinrat om den saken i mitt förra anförande. En erfarenhet, en vetenskapligt bevisad sats som där framkom, var att det inte finns något samband mellan vinstnivån och löneutvecklingen. Det är utomordentligt svårt att påvisa något sådant samband över huvud taget. Det går inte att belägga. Vad man i utredningen däremot kunde belägga var att vinstdelning påverkar investeringsviljan negativt. Jag minns vad den expert sade som utredde detta. Han har skrivit en tjock bok. Han hade så gärna velat komma fram till motsatsen, men skriften skulle läggas fram i form av en vetenskaplig avhandling för doktorsexamen, så det gick liksom inte att ”skruva på” detta. Han gjorde en föredragning i över en timme och mumlade någonting. Men någon bestämd slutsats kom han inte fram till. Jag frågade: Kan kontentan av det här uttryckas så, att vinstdelning försämrar, håller tillbaka, önskan, viljan, att göra investeringar i företagen? Svaret, som var knappt hörbart, blev: Ja. Och det förhåller sig på det sättet. Det framgår otvetydigt — även av de papper som löntagarfondsutredningen lämnat efter sig. I den situationen tyckte vi från borgerligt håll i utredningen att det var naturligt att socialdemokraterna lade den här delen av förslaget — vinstskatten, vinstdelningen — på hyllan för att i stället bygga sina löntagarfonder på det som i dessa avseenden ändå skulle kunna tänkas fungera, nämligen löneskatterna. De är helt negativa för företagen, för produktionen, men de verkar i alla fall inte på samma barocka sätt som en vinstdelning skulle göra. När jag framställde den propån blev svaret: Nej, det går inte, för då blir det bara en ny, femte AP-fond av det hela. Därmed lever vi inte upp till de ideologiska förväntningarna. Vi måste ha något som bygger under den solidariska lönepolitiken. Nu är frågan om vinstdelning, ett system härför, så komplicerad att det blivit nödvändigt att hänskjuta den till förnyad utredning. Det förslag som är på väg anses vara så komplicerat att det egentligen inte går att sätta i verket. Ändå envisas man med att genomföra en tillfällig vinstskatt, för att flytta fram positionerna så pass långt. Man vill vara säker på att man i alla fall inarbetat det i medvetandet, med tanke på att man så småningom skall gå vidare mot det slutliga målet — införandet av fondsocialismen. Egentligen bär det mig litet emot att föra den här debatten med Erik Wärnberg. Jag tror nämligen inte att han är så trosviss, så övertygad om fördelarna med det som han här är satt att arbeta för. Jag fick förut ett intryck av att Erik Wärnberg kände ett visst obehag inför det sätt på vilket förslaget har tagits fram: frånvaron av remissbehandling, bristen på uppgifter om vart pengarna egentligen skall ta vägen, efter vilka kriterier de skall användas när man går vidare. Jag ställde förut en fråga, och jag skulle vilja upprepa den, eftersom den är väsentlig för att få klarhet i hur Erik Wärnberg och andra socialdemokrater i hans ställning ser på detta: Är det ändå inte fråga om ett sätt att nu ta ett första steg in i det Fondsverige som innebär att man genomför socialismen i Sverige?

Herr talman! Jag har starka sympatier och stor respekt för Erik Wärnbergs gärning som utskottsordförande, och jag skulle gärna vilja att vi hade tid här i dag att i en avspänd atmosfär ta upp en ideologisk debatt; det gladde mig att Erik Wärnberg tog upp just de ideologiska aspekterna, som jag anser är så angelägna. Men dess värre skjuter Erik Wärnberg problemen ifrån sig. Han säger att det inte är något förslag om löntagarfonder som vi diskuterar — tids nog kommer det förslaget. Det var intressant att få detta bekräftat, att även Erik Wärnberg ser fram emot ett konkret förslag i den frågan. Erik Wärnberg nämner — som exempel på vad som motiverar först och främst vinstskatten men också löntagarfonder — att under senare delen av 1970-talet och hittills under 1980-talet har investeringsbenägenheten varit låg i svenskt näringsliv. Javisst, den har varit beklagligt låg, beroende på att lönsamheten i svenskt näringsliv har varit så dålig.

Och det betingas också av den strukturella utvecklingen i samhällsekonomin. Att ta detta som intäkt för att införa vinstskatt är verkligen att ta till helt fel medicin. Inte blir lönsamheten i svenskt näringsliv — eller världsmarknaden, som styr denna lönsamhet — bättre därför att vi inför vinstskatt och löntagarfonder! Tvärtom mister vi därigenom vitaliteten i näringslivet. Vi mister en viktig del av det som är vår chans att överleva, nämligen enskilda människors direkta engagemang i produktionslivet. Jag tycker det är beklagligt att just denna ideologiska aspekt har kommit så mycket i bakgrunden. Den är ju avgörande för vår chans att överleva som ledande industrination. Om vi kan behålla vitaliteten och det personliga engagemanget hos de många människorna, hos småföretagarna — det är detta som avgör vår framtid. Och det är omvittnat och behöver inte upprepas att vinstskatten — och i dess förlängning de kollektiva löntagarfonderna — är det främsta hindret för att behålla och utveckla denna vitalitet.

Herr talman! Det är så många som vill komma till tals med Erik Wärnberg, så jag skall fatta mig ganska kort. Jag vidhåller att Sverige har västvärldens hårdaste aktievinstbeskattning. Erik Wärnberg invände mot det och sade att det finns många möjligheter till lindring, men erkände i nästa andetag att det i huvudsak bara var ett uppskjutande av beskattningen. Jag håller med om det. Beträffande vinstskatten har det gjorts en undersökning av statistiska centralbyrån om 1983 års förväntade utdelningar och deras skattekonsekvenser med anledning av den föreslagna vinstskatten. Man har då kommit fram till att om vinstskatten i dag går igenom kommer det med all sannolikhet att medföra en 50-procentig skärpning av bolagsskatten. Den andra frågan jag tog upp gällde att Erik Wärnberg i sitt anförande vidhöll vad han sade 1979, nämligen att det då var fel relationer mellan det riskbärande kapitalet och det som inte bar risker. Sedan dess har en borgerlig regering förbättrat villkoren för aktiesparandet genom skattefondsparandet och genom lindring i beskattning av aktieutdelningar. Men, vad gör man nu? Jo, nu raserar man dessa reformer. Om man menade vad man sade 1979 kan det inte vara rätt väg att gå. Sedan sade Erik Wärnberg avslutningsvis till mig att de som verkligen har varit missgynnade har varit bankspararna. Ja, när vi införde det värdesäkra lönesparandet medförde det lindringar och fördelar för bankspararna, men i höstas tog man bort hälften av den lindringen genom att begränsa skattefavörerna med 10 procentenheter.

Herr talman! Erik Wärnberg kom i sitt senaste inlägg in på några principiellt viktiga frågor, vilket motiverar att jag begärt ordet igen. Att vi här i kammaren diskuterar vad som i framtiden kommer ut av socialdemokraternas olika ingripanden mot näringslivet är inte så konstigt, när man från socialdemokratiskt håll direkt säger att det aktuella förslaget om en tillfällig vinstskatt är ett första steg i en procedur som skall leda fram till löntagarfonder, vilka närmast skall föregås av en obligatorisk vinstdelning. Det är det samlade resultatet av att man nu inför en vinstskatt för 1983 års verksamhet, därefter en obligatorisk vinstdelning och därefter kollektiva löntagarfonder. Detta är det principiellt betydelsefulla. Vem har de största förutsättningarna att fatta beslut om investeringar? Är det fondstyrelser som är sammansatta av fackföreningsförtroendemän och byråkrater, möjligen också partipolitiker? Eller skall företagen, som har stor erfarenhet av konkurrens ute i världen och på hemmamarknaden, på eget ansvar få bestämma om hur man skall använda de medel man har fått ihop för investeringar? Jag tycker att svaret är givet. Från vår synpunkt har vi förtroende för företagens egen förmåga att i fri konkurrens besluta om hur man skall använda de medel som står till förfogande för investeringar. Det har betydelse, Erik Wärnberg, också för frågan om den tillfälliga vinstskatten. För det man här gör är att plocka av företagen en del av de pengar som de skulle kunna använda till produktiva investeringar, ger dem till AP ” fonderna, som sedan på något sätt skall kanalisera ut pengarna till investeringar igen. Jag tycker att det verkar irrationellt. Sedan tog Erik Wärnberg upp handelsbalansen. Jag är rädd för att Erik Wärnberg inte var riktigt aktuellt orienterad där. Läget var att fram till devalveringen hade vi en positiv utveckling av den svenska utrikeshandeln. Vi hade en prognos som innebar att utrikeshandeln i varje fall skulle gå jämnt ut. Effekterna av devalveringen blev att vi fick en försämring av handelsbalansen förra året i storleksordningen 6 miljarder kronor. Det var inte särskilt överraskande, det var klart att devalveringen skulle leda till den kortsiktiga effekten. Men det är, Erik Wärnberg, hittills ett högt pris som vi har fått betala för devalveringen. Och devalveringen måste visa sig vara i väldigt hög grad framgångsrik, om den skall väga upp de nackdelar som den hittills har skapat.

Herr talman! Låt mig börja med att säga några ord till Erik Wärnberg, när han konstaterar: Vi har inget färdigt förslag till löntagarfonder.— Men ni har i alla fall en mycket tydlig målsättning, och ni har också angett en tidtabell. Den presenterades f. ö. i en socialdemokratisk tidning för en tid sedan, och tio olika punkter redovisades. P.-O. Edin hart.o.m. sagt att man redan 1984 kan införa provisoriska löntagarfonder. En fråga ställs ofta, nämligen: Hur kommer det sig att företagarna är motståndare till kollektiva fonder? Jag vill bara helt kort säga att vårt motstånd till kollektivfonderna inte betyder att vi tjurigt säger nej till alla möjligheter för våra anställda att få del av företagens vinster eller förmögenhetsökning. Vi gjorde för en tid sedan inom Företagareförbundet en omfattande enkät bland våra medlemmar, som visade att de inte hade något emot en form av meddelägarskap, vinstdelning eller bonus. Jag vill gärna redovisa här att vi i de mindre företagen ser våra anställda inte bara som medarbetare i företagen utan också som mycket viktiga länkar när det gäller att göra företagen effektiva och därmed lönsamma. Men förutsättningen för ett sådant system är att det skräddarsys för varje företag, att det bygger på frivillighet och att det endast omfattar anställda i det egna företaget. Ett sådant system rimmar mycket väl med marknadshushållningens principer, men vinstdelningen skall ske med utgångspunkt i en viss vinstnivå och inte tas ut som någon form av specialbeskattning till facket. Därför, herr talman, vill jag avsluta med att slå fast att företagen i dag behöver stimuleras men inte socialiseras!

Herr talman! Det var rätt intressant att lyssna till herr Åsling när han bekräftade vad som egentligen har skett med marknadsekonomin och utvecklingen under den borgerliga tiden. Nils Åsling bekräftade nämligen att det var finansavdelningarna i de stora företagen som övertog kommandot — det var finansavdelningarna och inte de produktiva avdelningarna i företagen som frodades under den borgerliga marknadsekonomins jubeltid! Sedan vill jag säga att Knut Wachtmeister gjorde sig skyldig till citatförfalskning i sitt senaste inlägg. Han läste rätt när han citerade mig första gången, men jag har aldrig sagt att aktieinvesteringarna inte har behandlats på samma sätt som annat riskvilligt kapital. Jag har sagt att förmånerna var sämre för aktiesparande än för diamanter och dylika improduktiva satsningar — men jag har hela tiden sagt att banksparandet har behandlats sämre än aktiesparande eller andra satsningar av pengar i aktier. När jag talade om uppskjuten beskattning sade jag att beskattningen ofta är uppskjuten på en oviss framtid. Faktum är nämligen att uppskoven i beskattningen är praktiskt taget eviga. Det är ytterst sällan som den uppskjutna beskattningen tas fram. Hittills ligger, som jag har sagt, de stora svenska aktiebolagens skatter ungefär på 20-procentsnivån — i stället för de 58 Jo som teoretiskt skall utgå. Vidare kan jag säga att vinstskatten är en mycket liten del av den vinst som företagen ändå kan göra på devalveringen. De som får betala in den här provisoriska vinstskatten får alltså betala en mycket liten del av vad de beräknas vinna på devalveringen. Till Björn Molin skulle jag vilja säga att minnet är kort — man kommer gärna ihåg bara vad man vill komma ihåg. Jag kommer ihåg vad som skedde och höll på att ske månaderna strax före devalveringen, Björn Molin kommer ihåg vad som skedde under det årets första månader, som var oerhört gynnsamma. Månaderna närmast devalveringen var ingalunda gynnsamma, och slutresultatet för året blev inte särskilt bra, låt vara att slutsumman och resultatet efter oktober månad också påverkades av devalveringen. Erik Hovhammar har här talat om framför allt de små företagen. Jag menar att de små företagen har en given plats i det svenska näringslivet; de måste också omhuldas. Och de har inte sämre villkor än andra. Jag skulle vilja säga att de små företagens andel av den här tillfälliga vinstoch utdelningsskatten är mikroskopisk — det är de stora företagen som betalar de pengarna. Det är naturligtvis oerhört intressant att höra Lars Tobisson föreläsa om vad som förekom i löntagarfondsutredningen, men jag tar det faktiskt som ett uttryck för att han vill prata om någonting annat än det vi i dag diskuterar, nämligen hur vi skall kunna klara devalveringens effekter, hur vi skall kunna se till att vi får nytta av den konkurrensförmån vi har skaffat oss, så att den inte omedelbart äts upp av en ny inflation. Vi måste företa oss någonting, och vi måste göra det snabbt. Vi har redan gjort mycket, och det här är ytterligare ett steg på den vägen. Men mina borgerliga kolleger föredrar att här i dag tala om allt det elände som man tror skall komma i form av löntagarfonder, som i dag inte på något sätt är uppe till behandling. Jag vet inte om de kommer och hur de i så fall kommer att se ut, och det är kanske inte så många som vet det; i varje fall har det inte redovisats för kammaren. Vi kan alltså inte, tycker jag, diskutera det. Jag tar det som ett uttryck för att man i dag vill diskutera någonting annat än konkreta åtgärder för att klara landets ekonomiska situation i dag. Vi kan diskutera hur vi har hamnat i den här situationen, men det är ändå ett faktum att vi är där. Det är en proposition om det vi behandlar i dag - inte någon förlängning många år framåt i tiden. Vi har sagt att en vinstdelning, en övervinstdelning, kommer, men inte ens hur den kommer att se ut vet vi. Mitt parti är positivt till en övervinstdelning, också det för att tillförsäkra företagen det utgångsläge de behöver. För att vara konkurrenskraftiga behöver de tillerkännas höga vinster, men då skall också de som arbetar i företagen på något sätt vara med och dela dessa vinster. Hur det kommer att utformas vet vi inte.
Herr talman! Enligt tidigare regler var det en 30-procentig lindring för sparande i aktier och en 20-procentig för banksparande. I höstas ändrade socialdemokraterna den regeln till en 20-procentig lindring för aktiesparandet och en 10-procentig för banksparandet. Därmed blev alltså relationerna sämre för de banksparare som Erik Wärnberg nu säger sig vilja slå vakt om.

Herr talman! När jag lyssnade till Erik Wärnberg kunde jag inte underlåta att göra en liten reflexion, nämligen: Har någonsin höjda skatter på företagen stimulerat till investeringar och nyanställningar? Har verkligen pålagor på företagen ökat konkurrenskraften? I så fall borde man höja skatterna ännu mera. När det gäller småföretagen säger Erik Wärnberg att det här inte gäller dem. Det har också sagts att mindre företag skall undantas genom ett generellt grundavdrag och att inflationen skall räknas bort. Men, herr talman, i princip ändrar det ingenting. Har man väl en gång infört ett system med en vinstskatt är det väldigt lätt att sänka grundavdragen eller att på olika sätt manipulera beräkningen av inflationen. Det innersta syftet med denna skatt — och det tycker jag är det väsentligaste — är att man genom den kommer att ta pengar ur företagen för att senare bygga upp ett löntagarfondssystem. Det har markerats från många olika håll här i dag. Jag vill i detta mitt inlägg bara ännu en gång bekräfta det.
Herr talman! Jag vill protestera mot vad Erik Hovhammar senast sade. Man får därav lätt intrycket att socialdemokratin har belagt företagen med en samling skatter. Jag påstår raka motsatsen. Vi har hela tiden med vårt skattesystem försökt stimulera svensk företagsamhet att behålla pengarna i företaget för investeringar. Vi har gett dem ett enormt antal lättnader på olika sätt just i det syftet. Pengarna skall alltså inte delas ut utan användas till investeringar. Andelen skatter från landets juridiska personer har ständigt minskat, och företagen betalar en allt mindre del av de sammantagna skatterna i Sverige. Det kan, Erik Hovhammar, inte vara ett sätt att ge företagsamheten nya pålagor.
Herr talman! Jag vill referera till vad Knut Wachtmeister nyss sade här i kammaren. Han räknade upp tio olika skatter som nu var aktuella. Bl. a. nämnde han höjd förmögenhetsskatt samt arvsoch gåvoskatt. De övriga nämnda skatterna framgår av debattprotokollet.
Herr talman! Jag ber att få påpeka att ingen kategori i detta land har en så gynnsam förmögenhetsbeskattning som just företagarna. De betalar inte alls samma förmögenhetsskatt som andra, som har satt in pengar på banken.

Socialutskottets betänkanden 26 och 29 kommer att debatteras i tur och ordning, och voteringarna äger rum i ett sammanhang efter avslutad debatt. Först upptas alltså socialutskottets betänkande 26 om anslag till socialt behandlingsarbete, alkoholoch narkotikapolitik.

Herr talman! Till socialutskottets betänkande nr 26 har fogats två moderata reservationer, till vilka jag inledningsvis yrkar bifall. Det betänkande som vi i dag har att behandla här i kammaren tar upp många för missbrukarvården väsentliga och viktiga ting. Socialtjänsten har inte bara att stödja och hjälpa människor i olika krissituationer. Den har också att lämna service i form av barnomsorg, äldrevård o. d. Allt detta är viktiga saker, och jag vågar gå så långt att jag påstår att vi i huvudsak kan vara nöjda med vad vi har uträttat och kommer att uträtta inom barnomsorgens och äldrevårdens område. Men vi kan definitivt påstå att vi har misslyckats när det gäller vården och rehabiliteringen av missbrukare. Hur kan då detta vara möjligt? Ingen av oss i denna kammare torde ha undgått att i sin politiska verksamhet stöta på och gripas av den misär och den personliga förnedring som alkoholen och narkotikan medför för den enskilda individen. Köerna till barnomsorgen har vi kunnat avhjälpa genom massiva insatser av statsbidrag och genom att man i kommunerna fört över betydande resurser till detta område. Samma förhållande har också varit rådande på äldreomsorgens område. Vi har byggt servicehus, servicecentra, fritidslokaler m.m. Men vilken metod har vi då tillämpat på missbruksområdet, eftersom dess problem fortfarande till stora delar är olösta? Jo, vi har tillämpat samma teknik. Även här har vi försökt att köpa oss loss från problemen över skattsedeln. Detta har inte gått. Problemen har inte varit av materiell natur, och därför har vi misslyckats. Man kan då möjligen tycka att den havererade tekniken använts alltför länge trots sina misslyckanden och att tiden möjligen kunde vara mogen att nu lägga om teknik — att börja betrakta problemen utifrån en annan synpunkt. Läser man utskottsmajoritetens skrivning i dagens betänkande, finner man ingen sådan ansats, och detta är inte överraskande. I grunden har socialdemokrater alltid bekänt sig till den marxistiska teori som just utgår ifrån att alla behov är materiella och att de därför kan mötas och kureras med mer pengar. Ä Detta är en i grunden felaktig syn, och vi moderater har också alltid kritiserat denna hållning. Vi menar att missbruket måste angripas utifrån den enskilde missbrukarens behov. Hans eller hennes behov är inte alltid mer pengar för att rehabiliteringen skall bli lyckad. Kanske är det så, att det i grunden finns andra problem och behov som är viktigare. Kanske har samhället i all sin välmening avhänt den enskilde missbrukaren dennes ansvar t.o.m. för sig själv. Inga krav ställs. Man kan nästan säga att ju mer han missbrukar, desto mer stöd och bidrag utgår. Herr talman! I vår reservation nr 1 pekar vi på vikten av att drogmissbrukare så tidigt som möjligt får kontakt med den primärkommunala öppenvården. Vi anser — och detta är ett vetenskapligt faktum — att ju tidigare en missbrukare kan komma i kontakt med vården, desto större möjligheter finns att rehabilitera honom. Därmed är också denna strävan en strategi för att undvika de mänskliga tragedier som blir missbrukarens lott. I betänkandet sägs egentligen ingenting om hur detta skall ske. Det är en passiv och överslätande skrivning från majoriteten som vittnar om ointresse och brist på kreativitet. Forskningen omkring GT-enzymtekniken finns över huvud taget inte omnämnd, trots att denna vid forskningsförsök ändock visat på en möjlig väg. Jag vill erinra om att Rune Gustavsson vid förra riksmötet motionerade i denna fråga. Men majoriteten pekar i största allmänhet på socialtjänstens ansvar och föräldrarnas insatser. Förvisso är detta viktiga ting, men någon offensiv politik kan inte spåras i betänkandet. Snarare andas det passivitet och uppgivenhet inför detta så centrala problem. Jag skulle här vilja uppmana majoriteten i utskottet att ta tag i denna fråga, och jag vill förutskicka att varje förslag som syftar till att få missbrukaren till vården i ett tidigt skede av missbruk kommer att stödjas av moderata samlingspartiet. Skall alla våra satsningar på förebyggande arbete och utbyggnaden och effektiviseringen av vården ge resultat, måste nyrekryteringen bromsas upp. Jag tror att vi alla är ense på den punkten. Är vi det — ja, då är tidiga ingripanden 1980 och 1990-talens stora sociala fråga. I denna får vi helt enkelt inte stå tomhänta och allmänt skriva om ”socialtjänstens ansvar”. Det är ändock på något sätt symtomatiskt för socialdemokrater att när något problem infinner sig pekar man genast på något samhällets organ och överlämnar problemet dit, möjligen med något resurstillskott. Man fortsätter att skatta sig loss från problemen. Herr talman! Frågan om eftervård och rehabilitering andas även den samma passiva inställning från majoriteten. Nu pekar man på arbetsmarknadsinstitutet och överlämnar problemen med eftervård och rehabilitering till denna myndighet. Detta är den andra stora, offensiva sociala fråga vi har att lösa de år som kommer. Problemen är många i en hård och kärv arbetsmarknad, men vi får ändock aldrig ge upp och överlämna alla missbrukare i armarna på arbetsmarknadsinstitut och andra samhällsorgan, där de ges en konstgjord tillvaro under återstoden av sitt liv. Men vi moderater ser en skillnad i synsätt mellan oss och socialdemokraterna. Medan vi betraktar varje missbrukare såsom kapabel att återkomma i arbete, kasserar uppenbarligen socialdemokraterna missbrukaren och överlämnar denne i samhällets vård. Man skattar sig bort från även detta problem. Vi menar från moderat håll att skall vi kunna motivera missbrukare att påbörja en rehabilitering, måste denna vara trovärdig och innehålla åtminstone en ambition att återge missbrukaren ett värdigt liv. Jag påstår inte att vi kommer att lyckas, men om ambitionen aldrig ens uttalas lär möjligheterna för en verkligt offensiv rehabilitering aldrig komma till stånd. Herr talman! Avslutningsvis vill jag beröra reservation 4 om medelsanvisning till information på drogområdet. Reservationen gäller kraftigt ökade anslag till kamratstödjande verksamhet på arbetsplatserna. Vi har från vårt håll svårt att förstå hur hjälpen och stödet arbetskamrater emellan skulle kunna vara beroende av att staten pumpar in ett antal miljoner i denna verksamhet. Att socialdemokratin även här vill skatta sig bort från problemet förstår jag, men hur skall majoriteten i utskottet kunna köpa solidaritet arbetskamrater emellan? Vi menar att den kamratstödjande verksamheten är ett viktigt led i en tidig upptäckt av missbruk. Vi stöder denna verksamhet i alla delar, men den måste springa fram ur en uppriktig känsla för och omsorg om varandra på arbetsplatsen. Denna verksamhet och detta engagemang kan aldrig köpas. Redan nu driver såväl LO-kollektiven som tjänstemannarörelsen kurser och studiecirklar i ämnet på arbetsplatser, och jag frågar: Till vad skall då dessa 3,2 miljoner användas? Herr talman! Sammanfattningsvis bygger de moderata reservationerna på en annan socialpolitisk syn. Vi vill lyfta fram de enskilda missbrukarna och ge dem en personligt anpassad hjälp. Vi vill göra dem delaktiga i sin egen rehabilitering och därmed återge dem människovärde, vilket innebär att de också får ta ansvar inte bara för sig själva utan även för sina olyckskamrater. Här skiljer sig den moderata synen från den socialdemokratiska. Vi kan aldrig medverka i ett ”kasserande” av människor. Socialdemokratins taktik att skatta sig bort från problemen ger möjligen dem som betalar skatt sinnesfrid, men hjälper förvisso icke missbrukarna.

Herr talman! Detta är inte första gången som missbruksfrågorna diskuteras här i riksdagen — och det lär väl inte heller bli den sista. Den skärpta attityd från samhällets sida gentemot alkohol och narkotika som man har kunnat märka under de senaste åren har gett goda resultat. Det konstateras också i budgetpropositionen att det under de senaste åren har inträffat en tydlig attitydförändring när det gäller bruket av alkohol och att intresset för missbruksproblemen har breddats och fördjupats. Man har också kunnat se glädjande tecken på att de intensiva alkoholpolitiska åtgärder som har vidtagits sedan 1976, och som stötts av en i stort sett enig riksdag, har gett resultat. Alkoholpolitikens övergripande mål är att tränga tillbaka den totala alkoholkonsumtionen för att därigenom minska alkoholskadorna. Under senare år har alkoholkonsumtionen minskat. Till detta har olika faktorer bidragit, främst höjda alkoholpriser och en omfattande information och opinionsbildning kring alkoholbruket och alkoholproblemen. Även om man kan se ljuspunkter står inte allt väl till. Vid flera tillfällen, bl.a. på läkarstämmor, har alkoholens skadeverkningar redovisats. Vid läkarstämman 1981 rapporterade alkoholforskaren Ulf Rydberg att ungdomar födda mellan 1955 och 1965, alltså ungdomar i 17-27-årsåldern, har den högsta alkoholkonsumtionen en ungdomsgrupp någonsin har haft. Denna ungdomsgrupp är mellanölsgenerationen, dvs. de ungdomar som var i tonåren när mellanölet tillhandahölls. Mellanölets skadeverkningar märks nu i form av allt fler unga alkoholister på vårdanstalterna. Alkoholmissbruket och dess skadeverkningar förorsakar allvarliga problem såväl mänskligt som ekonomiskt. Varje år dör i vårt land mer än 5 000 personer på grund av skador som direkt eller indirekt orsakats av alkohol. En stor medicinsk undersökning som nyligen utförts i Malmö visade att alkoholmissbruk är den största enskilda orsaken till dödsfall bland äldre män. Enligt färsk statistik från Spri har den förtidiga död som orsakas av alkohol så gott som fördubblats under tiden 1969-1978. Det finns mellan 300 000 och 500 000 alkoholmissbrukare, som skaffar sig allvarliga medicinska skador och som åstadkommer misär och lidande, både fysiskt och psykiskt, för sig själva och sina anhöriga. Alkoholen utgör en enorm belastning på våra sjukhus och vårdinrättningar. Samhällets årliga vårdkostnader för alkoholskadorna beräknas uppgå till mellan 10 och 15 miljarder. Det råder en bred politisk enighet också om det övergripande målet för kampen mot narkotikamissbruket och om att denna kamp måste intensifieras. Den narkotikapolitiska målsättningen formulerades så här i regeringens proposition 1977/78:105: ”Grundvalen för kampen mot narkotikamissbruket måste vara att samhället inte kan godta något annat bruk av narkotika än det som är medicinskt motiverat. Allt annat bruk är missbruk och måste med kraft bekämpas. I samhällets alkoholpolitiska program är det övergripande målet att begränsa totalkonsumtionen av alkohol. Kampen mot narkotikamissbruket får inte begränsas till att enbart minska dess förekomst, utan måste syfta till att eliminera missbruket. Narkotikamissbruket kan aldrig accepteras som en del av vår kultur.” Enligt centerns uppfattning bildar de mål som riksdagen har antagit en god grund för det fortsatta arbetet i missbruksfrågorna. Det alkoholpolitiska målet stöds klart av forskningen, som visar på ett samband mellan den totala alkoholkonsumtionen och alkoholskadornas omfattning. Det är en styrka att vi också är överens om att vi aldrig kan acceptera att narkotikan blir en del av vårt kulturmönster. Därför är det nödvändigt att vi med kraft motverkar knarkliberala uppfattningar som går ut på att vi skall mjuka upp inställningen till s.k. lättare narkotika. Erfarenheten visar att t.ex. haschet har skadliga medicinska effekter och lätt blir en inkörsport till missbruk av tyngre narkotika. Men de positiva resultaten av de senaste årens insatser på drogbekämpningens område innebär inte att samhället får slå sig till ro när det gäller kampen mot droger. Tvärtom visar de positiva erfarenheterna att man med medvetna insatser kan förändra inställningen till alkohol och narkotika. Utan en fortsatt kamp på olika fronter skulle landet kunna översvämmas av narkotika. Det gäller för oss att inte förtröttas i denna kamp. Det är fråga om information — inte slentrianmässig och oengagerad sådan, utan information intensivt inriktad på och anpassad till de grupper, främst unga människor, som befinner sig i riskzonen. Det gäller också vaktslåendet vid tullstationer och gränsövergångar och kampen vid domstolarna. På alla dessa områden måste samhället visa största medvetenhet om att det är fråga om ett krig mot en ganska hänsynslös och skoningslös fiende. Jag tänker då inte bara på narkotikans skadegörelse i människors kropp och själ, utan också på dem som samvetslöst distribuerar knarket. Samhällets beslutsamhet i denna kamp stärks helt naturligt då man besinnar vilka som annars blir offren — i första hand unga människor, för vilka det på ett eller annat sätt har gått snett. Det må gälla bristande stöd hemifrån, motgångar i studierna i skolan eller arbetslöshet. Samhällets beslutsamhet stärks rimligen också av insikten om att de krafter som det här är fråga om inte är speciellt blödiga och flata eller på något sätt lägger fingrarna emellan. Förebyggande insatser är naturligtvis det bästa försvaret. Här, liksom på andra områden, är det bättre att stämma i bäcken än i ån. Skolor, folkrörelser, frivilliga organisationer och ungdomsorganisationer är givetvis kanaler för den i detta sammanhang bokstavligt talat livsnödvändiga informationen. Hemmens ansvar kan inte nog betonas. I unga år grundläggs ju barnens utveckling. En trygg uppväxt skapar förutsättningar för att ett barn skall växa upp till en harmonisk vuxen. Föräldrarna måste känna att de har stöd i sin fostrargärning. De måste ges möjlighet att ägna tillräckligt med tid åt barnen. Det personliga ansvarstagandet måste vi alla ålägga oss. Vi får inte tro att kampen mot missbruket kan skötas enbart av sjukvården och socialvården. Ansvaret måste vidare delas av arbetsliv, fackföreningar, föreningsliv i övrigt och, naturligtvis, skolan. Vi måste som medmänniskor visa ansvar och ställa upp för personer i vår omgivning som börjar få missbruksproblem, vare sig de är släktingar, grannar eller arbetskamrater. När myndigheter får kontakt med en missbrukare har missbruket ofta gått så långt att en rehabilitering blir svår att genomföra. I motion 1309 av Karin Söder och Rune Gustavsson, som behandlas i socialutskottets betänkande 26, tas frågan om information på drogområdet upp. När det gäller denna information finns det stora möjligheter att med konkreta bilder ur en verklighet som är både skräckinjagande och avskräckande åstadkomma en pedagogisk effekt som bygger upp en inre beredskap hos individer som annars i många fall kan överrumplas av den förförelse som möter dem i en smygande gatuförsäljning som nått praktiskt taget hela landet. Det som nämns på s. 158 i bil. 7 till årets budgetproposition är i all sin korthet en beskrivning av den dåvarande Fälldinregeringens åtgärder på informationsområdet som vidtogs mellan 1980 och 1981. Jag citerar: ”Under socialdepartementets ledning genomfördes under åren 1980-1981 den s.k. Aktionen mot alkoholfaran — Stoppa langningen. Våren 1981 avlöstes denna informationskampanj av Aktion mot droger, som vidgades till att omfatta även missbruk av narkotika. En rad myndigheter och organ, som berörs av alkoholoch narkotikafrågan, har samarbetat i de båda aktionerna. Aktionerna har syftat till att fördjupa och bredda informationsarbetet. En huvudprincip i aktionernas arbete har varit att stimulera lokala aktiviteter och samarbete mellan förvaltningar och föreningar. Under de senaste åren har också det lokala arbetet mot droger intensifierats i kommuner, skolor och ungdomsorganisationer.” Att informationen har varit verksam framgår av de resultat som man har fått fram genom olika undersökningar. Dessa visar att alkoholkonsumtionen bland ungdomar har minskat klart under perioden. De ungdomar som dricker alkohol gör det i mindre kvantiteter och mer sällan, och alkoholdebuten sker senare. Undersökningarna visar också att föräldrarna har blivit mer återhållsamma när det gäller att skaffa alkohol till sina ungdomar. Slutsatsen måste bli att rätt information, medryckande och engagerande, som väcker och medvetandegör, är en nödvändig och ofrånkomlig del i kampen mot alkohol och narkotika. I den ekonomiska situation som vi befinner oss tycker vi att det är oförnuftigt att skapa den byråkratiska instans på länsstyrelserna som man gör när man inrättar nya tjänster för att handlägga LVM-ärenden. Det är egentligen inte heller en ordning att föredra ur vårdsynpunkt. Detta fick vi i socialutskottet faktiskt bekräftat i går i Göteborg av socialarbetare som vi träffade på en studieresa. De underströk med all önskvärd tydlighet att detta bara var något som ökade byråkratin. Utredningsansvaret för vård av vuxna missbrukare bör enligt vår uppfattning ligga hos socialnämnderna. På det sättet gör vi en inbesparing på 3 miljoner. För centerns del vill vi använda dessa 3 miljoner främst till ökad information på alkoholoch narkotikaområdet enligt följande fördelning: Vi vill satsa ytterligare 1 milj.kr. som stöd till ungdomsorganisationernas upplysning om alkohol och narkotika. Vi vill anvisa ytterligare 1 miljon till en ny riktad informationssatsning mot främst hasch för att öka kunskaperna bland ungdomarna om haschets medicinska och sociala skadeverkningar. Informationen bör riktas till samtliga elever vid grundskolans högstadium och i gymnasieskolan, till ungdomar i beredskapsarbete eller motsvarande och till samtliga värnpliktiga vid landets regementen. 500 000 bör anvisas till socialstyrelsen för att utveckla material och metoder för alkoholoch narkotikaförebyggande arbete inom vårdcentraler och andra delar av primärvården. Slutligen bör ytterligare 500 000 anvisas för inköp av fler narkotikahundar för tullens och polisens verksamhet. Detta är aktivt riktade insatser i förebyggande syfte som vi i centern prioriterar före den utbyggnad av byråkratin som socialdemokraterna står för. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till reservation nr 3 i socialutskottets betänkande nr 26.

Herr talman! Missbruksfrågorna diskuteras oftast utifrån sociala utgångspunkter, och det är självfallet den viktigaste aspekten. Hur kan man skydda individen och samhället från den sociala utslagning och den misär som missbruk av alkohol och narkotika innebär? Det måste naturligtvis vara den bärande frågan i dessa sammanhang. Men missbruk av alkohol och narkotika har också en ekonomisk sida, för individen och dennes familj. Tusentals människors och familjers ekonomi har slagits i spillror till följd av missbruk av alkohol och narkotika. Missbruket har också en betydelsefull ekonomisk sida från samhällets utgångspunkter. Kostnaden för vård, rehabilitering och bortfall av arbetsinsatser summeras sammantaget till mångmiljardbelopp. Det finns alltså en krass ekonomisk sida av missbruksfrågorna. Om inte de mänskliga och sociala problemen är tillräckliga finns dessa argument att tillgå. Och när inget annat biter brukar ju ekonomiska argument ge effekt. Oavsett vilken bevekelsegrund vi har, borde slutsatsen bli densamma, nämligen att insatserna mot missbruket måste ges hög prioritet. I det betänkande från socialutskottet som nu behandlas berörs en del av de insatser som är aktuella från samhällets sida och som kräver politiska beslut. Jag skall här bara ta upp några av dem. Riksdagen har tidigare uttalat sig för att målet för narkotikapolitiken skall vara ett narkotikafritt samhälle. Det är en hög ambition, men på den finns ingen prutmån. Det finns inget utrymme för att acceptera bruk av narkotika som del av vår kultur. Det finns inget umgänge med narkotika som är oförargligt. Det är därför viktigt att våra åtgärder baseras på en kompromisslös målsättning härvidlag. Det är också av särskilt värde att denna syn på knarket är gemensam tvärsöver partigränserna. Tillsammans kan vi bygga en opinionsmur av kompakt motstånd mot varje förslappning i synen på knarket i vårt samhälle. Det är mot denna bakgrund också viktigt att lagstiftningen utgår från en sådan övergripande syn. I folkpartiets partimotion har vi bland många andra uppslag tagit upp frågan om hur registreringen av narkotiska preparat bör gå till. Vi är ute efter att försöka få till stånd en snabbare handläggning för att stoppa nya preparat som kan vara narkotiska. I dag kan regeringen besluta att klassa ett ämne som narkotika. Under den tid som prövning och beredning av ett sådant ärende pågår kan ämnet säljas fritt. Vi menar att det borde förhindras. Vi föreslår därför att man borde pröva ett slags omvänd bevisföring. Om det kan misstänkas — men inte omedelbart bevisas — att ett ämne är narkotika, borde det registreras som narkotika till dess motsatsen är påvisad. När uppsåtet med tillverkning och försäljning kan antas vara att få fram nya ämnen med narkotiska effekter, borde ett sådant tillsvidarebeslut vara högst befogat och ägnat att på ytterligare en punkt ta något mer jämna steg med de kriminella element som opererar på denna marknad. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservation nr 21 betänkande nr 26. Även om denna reservation inte skulle vinna riksdagens bifall, hoppas jag att man inom regeringskansliet ändå är klok nog att pröva detta uppslag. Den bärande tanken i vår partimotion om både narkotikaoch alkoholmissbruk är att få till stånd en bred mobilisering mot missbruket. Om det skall lyckas måste insatser ske på ett brett plan. Stödet till folkrörelserna är i det sammanhanget viktigt. Vi har i vår motion om narkotika föreslagit att man borde skapa lokala aktionsgrupper i kommunerna, ibland baserade på kommun, kommundel eller stadsdel eller på annat område som har visat sig vara tillhåll för narkotikaförsäljning, langning och missbruk. Vi tror att det är viktigt att sådana lokala grupper skapas och att man har en flexibel organisation som gör det möjligt att komma åt just den typ av uppbyggnad av langning, missbruk och försäljning som man stöter på i det lokala sammanhanget. I de här olika frågorna som har att göra med samordnade insatser spelar det naturligtvis för utskottets vidkommande och för allas vårt vidkommande en stor roll att narkotikakommissionen nu har tillsatts. Den har ju som uppgift att på alla nivåer intensifiera kampen mot narkotikamissbruket. Kommissionen skall enligt direktiven nyttja de erfarenheter som vunnits hos olika myndigheter, inom forskningen och de frivilliga organisationerna på området. Kommissionen skall också verka för samordning av insatserna genom skolan, socialtjänsten, hälsooch sjukvården, kriminalvården, polisen och tullen. Det är en ambitiös målsättning, och det är bara att hoppas att kommissionen lyckas under det år den fått på sig. Misstanken finns emellertid att det är en uppgift som är för stort tilltagen. Men kommissionen bör få sin chans. I avvaktan på de resultat som kan komma har vi för folkpartiets vidkommande inte fört fram några särmeningar i utskottsbetänkandet i de här styckena. Det är emellertid viktigt att inte de olika uppslag som kan finnas när det gäller kampen mot missbruket stannar upp i avvaktan på att kommissionen skall komma med alla förslag och uppslag. Jag vill varna för tanken att allt skulle kunna samordnas och ingå i någon enhetlig aktionsmodell. Det är tvärtom viktigt att fortlöpande ta fasta på de initiativ och den entusiasm som finns och inte begrava den i långhalning och i administrativa rutiner. Jag säger detta med anspelning på det rehabiliteringsarbete som pågår i olika ideella sammanslutningar. Utskottet har haft anledning att uttala sig om det arbete som sker inom Länkrörelsen och inom LP-stiftelsen. Vi skulle ha kunnat lägga till det arbete som pågår inom de s.k. RIA-byråerna, som de kristna samfundens nykterhetsorganisation bedriver, och Frälsningsarméns arbete på samma område. Det är ett enastående arbete, och det har också uppvisat enastående resultat. När de reguljära samhälleliga insatserna slagit slint lyckas ofta dessa organisationer hjälpa stackars utslagna människor. Den helt övervägande delen av det arbetet baseras på frivilliga insatser och på ideellt hopsamlade medel. Det måste göras alldeles klart att vi från politiskt håll uppskattar och vill uppmuntra det arbetet. Vi skall inte i riksdagen pröva enskilda ansökningar om statligt stöd för det arbetet, men den här principiella inställningen till det ideella arbetet måste sätta sin prägel på de anslagsbeviljande myndigheternas behandling av enskilda ärenden. Herr talman! Till slut vill jag beröra ett problem som vi tagit upp i vår motion om arbetsmarknaden, en motion som emellertid hamnat i detta sammanhang. Det gäller alkoholproblemen på arbetsplatserna. Det rör sig här om svåra avvägningar mellan att å ena sidan beivra bruk av alkohol i arbetet och att å andra sidan stödja den missbrukare som riskerar att förlora sitt arbete på grund av missbruk. I de fall som uppsägning aktualiseras måste det ställas mot behovet att få behålla arbetet som ett sätt att motverka en total social utslagning. När läkare bedömer att missbruket gått så långt att det är fråga om en sjukdom, föreligger i allmänhet inte s.k. saklig grund för uppsägning. Vederbörande missbrukare får alltså behålla sitt arbete. På de små arbetsplatserna kan det skapa stora problem. Frånvaro och låg prestationsförmåga leder i sådana fall till att arbetsstyrkan måste utökas. Det tillkommer alltså en kostnad som kan vara svår att bära för ett litet företag. Ett stort företag har i allmänhet möjligheter att omplacera, men de möjligheterna finns av naturliga skäl inte i samma utsträckning i små företag. Vi har därför föreslagit att man borde pröva ett särskilt ekonomiskt stöd till småföretagarna i det fallet. Det handlar om få fall, och det handlar om litet pengar. Men för det enskilda företaget är detta ändå mycket väsentligt. Vi anser alltså att det är nödvändigt att hjälpa småföretagaren att i detta fall klara sina sociala åtaganden. Jag är litet besviken över att utskottsmajoriteten inte har velat pröva denna fråga i ett särskilt utredningssammanhang. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 6 i utskottets betänkande 26 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag tänker inte uppehålla mig vid att tala om hur stort problem alkoholoch narkotikamissbruket är. Vi vet att det är ett stort folkhälsoproblem. Vi känner till siffrorna, och vi vet hur stora resurser som tas från sjukvården och socialvården. Vi vet vad missbruket för med sig för den enskilde, för föräldrar och för anhöriga. Och alla partier är eniga om att drogmissbruket är ett stort problem. Vi är också eniga om behovet av att minska totalkonsumtionen av alkohol och att få bort narkotikan. Jag tänkte i stället tala om vad som kan och vad som i vissa fall måste göras för att om möjligt komma en liten bit framåt i letandet efter tänkbara lösningar för att hindra missbruk. Alkohol och narkotika måste förstås bekämpas på många olika plan — genom en fungerande lagstiftning, med tullens och polisens arbetsinsatser, genom sociala nämnders arbete, i skolorna och på fritidsgårdarna och genom att vanliga människor engageras i denna kamp. Det sista är det allra viktigaste. Folkrörelserna måste ta initiativ till en folkfront mot drogmissbruket i alla former. Därför är det viktigt att regeringen tar upp överläggningar med just folkrörelserna för att få i gång denna kamp. I varje kommun och helst i varje kommundel måste det finnas en lokal åtgärdsplan mot missbruk. Socialtjänsten bör tillsammans med skolan och fritidsgårdarna ha ansvar för att göra en sådan här plan. Och för att förverkliga planen måste folkrörelserna bidra tillsammans med de människor som bor i området — föräldrar, barn, ungdomar, skolpersonal, fritidspersonal och många fler. Socialtjänstlagen är en ramlag som säger att kommunernas sociala myndigheter skall förebygga missbruk och att vid missbruk vidta åtgärder till stöd och hjälp för missbrukaren. Många kommuner har i dag en svår ekonomisk situation, och det är tvivelaktigt om de resurser som behövs för bekämpandet och förebyggandet av missbruk verkligen finns. Vpk anser att kommunerna borde garanteras statliga medel, så att de kan bedriva ett verkningsfullt arbete i denna fråga. Men även om kommunerna fick obegränsade resurser så tror jag ändå att utan folkrörelsernas och utan de vanliga människornas insatser i detta arbete så går det inte. Det går inte att professionalisera detta arbete. Kampen mot missbruk måste bygga på människors medvetenhet och kampvilja. Yrkesmänniskors kunskap skall i stället användas för att organisera, entusiasmera och driva på vanliga människor att arbeta mot missbruk — det må gälla alkohol eller narkotika. Vad kan man då göra? Jag har många gånger frågat skolmänniskor och socialarbetare vad man som vanlig människa, vanlig förälder, kan göra. Och alla gånger har jag fått svaret: Störa verksamheten — genom att finnas i centrum och på skolgården, promenera där, fråga, bry sig om och lägga sig i. För att som vanlig människa kunna — och, som det är nu åtminstone på vissa ställen, våga — göra det, måste man vara flera. Jag är övertygad om att viljan att göra något, att hjälpa till, finns hos så många människor att det verkligen skulle räcka till för att just störa verksamheten. Sedan 1931 finns det ett ämne som heter ättikssyraanhydrid, förkortat AA, i en mängd av hundratusentals ton. Det används för framställning av plastprodukter. Av detta speciella ämne kan man också framställa heroin. Detta ämne finns i dag inte i Sverige, men det finns i Österrike och i Västtyskland. En mycket liten bråkdel av en procent av denna mängd AA räcker till att framställa 2 000 kg heroin. Det är alltså ett stort antal kilo man kan få fram av en mycket begränsad del av detta ämne. Det finns också ett framställt ämne som är 40 000 gånger starkare än heroin. Detta ämne finns inte heller ännu i Sverige men väl utomlands. Tar man en strösockergrynsstor kristall av detta ämne och blandar ut den i en hink med vatten, räcker detta för minst ett halvårs förbrukning för en narkoman som dagligen använder narkotika. Denna strösockergrynsstora kristall kan t.ex. fästas bakom ett frimärke på ett brev och skickas vart som helst i världen. En tolvåring kan framställa amfetamin i badkaret. Den inhemska illegala produktionen av amfetamin har länge utgjort ett betydande tillskott av narkotika i vårt land. Den kemisk-tekniska utvecklingen har gjort att det i dag går att enkelt framställa stora mängder syntetiska narkotika ur vanliga handelskemikalier, som vi kan köpa i vår färghandel och på andra ställen. Om man vet detta och känner till de stora ekonomiska intressen som ligger bakom all narkotikahantering, så förstår man också att tull och polis varken i vårt land eller i något annat land kan göra mer än marginella insatser i bekämpandet av narkotikan, även om de enskilda beslagen kan vara både många och stora. Det läser vi ju om ganska ofta i tidningarna nu för tiden. De stora insatserna måste göras för att förebygga drogmissbruk och för att hjälpa de människor som råkat in i det. Antalet vårdoch behandlingsplatser är helt otillräckligt i förhållande till vad som skulle behövas, både på alkoholoch på narkotikasidan. Men även om antalet platser vid olika typer av vårdoch behandlingshem och familjehem ökade till att täcka det verkliga behovet, kan denna del av vården ändå bara få vissa effekter. Det stora rehabiliteringsarbetet måste ligga utanför institutionerna. Den långsiktiga omvårdnaden måste kommunerna ansvara för, och den måste ske i öppna former. Bland missbrukare är kvinnorna de hårdast utsatta. Det finns 60 000 kvinnliga alkoholister i vårt land. Kvinnor blir snabbare beroende av alkohol, av fysiska och medicinska skäl. Kvinnor döljer sitt beroende länge, så att det ofta upptäcks sent. Ofta diagnostiseras inte kvinnligt missbruk för vad det är. Ändå finns hos nästan hälften av de kvinnor som vårdas på psykiatriska kliniker ett samband med alkohol. Synen på och attityderna till kvinnliga missbrukare är också annorlunda. De är mer fördömande än till män i samma situation, och den sociala rehabiliteringen är många gånger svårare för kvinnor än för män. De särskilda kvinnomottagningar som kommit till på senare tid menar jag fyller en viktig funktion, och de måste bli många fler. Det har talats på senare tid — även om det inte är ett sent fenomen — om fosterskador på grund av alkoholmissbruk. Antalet sådana fall uppgår till ungefär 300 om året och skadorna till följd av narkotikamissbruk till 100 stycken om året. Man räknar med att mellan 20 000 och 30 000 kvinnor i barnafödande ålder är alkoholister. Man anser att det är de tre första månaderna av en graviditet som är de mest kritiska, men missbrukande kvinnor kommer ofta sent till mödravårdscentralerna. För de kvinnor som det handlar om, som ofta är kända inom socialförvaltningarna, borde man satsa resurser på en uppsökande verksamhet i ett tidigt skede av graviditeten. Jag var på samma konferens som Gertrud Sigurdsen i Östersund, där vi pratade om sex och samlevnad. Där fick vi veta att man i Uddevalla praktiserade det förfaringssättet för att spåra gravida kvinnor som missbrukar alkohol att man gjorde hembesök. Den första kontakten, som normalt sker på mödravårdscentralen, förlades i stället till hemmet. Man gick hem till de här kvinnorna. Jag tror att det är ett sätt att spåra problemen på ett tidigt stadium. Det är en enkel metod som jag tror skulle få stor betydelse för att man skall kunna sätta in de hjälpinsatser som behövs. I ett projekt som bedrivs i min kommun, vid Huddinge sjukhus, säger man att det går mycket bra att motivera gravida kvinnor att upphöra att dricka alkohol under graviditeten och också under de första åren av barnets levnad. Men när barnet är ett eller två år gammalt finns det en risk för att modern börjar dricka igen. En uppföljning av de kvinnor som tidigare har missbrukat är nödvändig för att klara en fortsatt drogfrihet. Jag kan också nämna att i dag lever 200 000 barn i familjer där båda föräldrarna missbrukar alkohol. Herr talman! För att en person som missbrukar alkohol skall klara ett arbete krävs hjälp från arbetskamrater, och för att klara ett eget boende behövs hjälp från grannar och vänner. Jag tror mycket på den kamratstödjande verksamhet som finns ute på arbetsplatserna, och jag tror också mycket på den hjälp som fackföreningsrörelsen kan ge. Men man brukar tala om den farliga s.k. vita sektorn. Fritiden — helgerna, de traditionsbundna familjehögtiderna — är svårast att klara för just drogfria missbrukare, eftersom de saknar riktiga vänner. Kommunernas omvårdnad måste också omfatta hjälp till nya intressen och vänner. Det är kanske den allra svåraste delen av rehabiliteringen. Förändrade, mera solidariska boendeformer är bl.a. nödvändiga för rehabilitering av missbrukare. Det sociala kontaktnätet måste byggas upp. Alternativa, kollektiva boendeformer, ett boende som bygger på vissa gemensamma arbetsuppgifter, borde kunna skapa förutsättningar för missbrukare att klara av ett eget boende och dessutom förstås ge nya vänoch grannrelationer. Jag har med detta velat peka på några framkomliga vägar för att bekämpa missbruket. Det gäller att hitta en strategi som bygger på människors medverkan, medvetenhet och vilja att göra något åt dessa mycket svåra frågor, som det dessutom brådskar med att gripa sig an. Det behövs ett nätverk av insatser, och jag har bara pekat på några få. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till vpk-reservation 5, som handlar om information på drogområdet. Tore Claeson kommer senare att ta upp den andra vpk-reservationen, som handlar om invandringen i Södertälje.

Fru talman! Jag skall börja med att yrka bifall till hemställan i socialutskottets betänkande 26 i alla delar och avslag på samtliga reservationer. Vårt mål för alkoholpolitiken är att nedbringa konsumtionen och därmed begränsa skadorna. Då det gäller narkotikan är det stora målet att få bort narkotikan helt och hållet. Jag har de senaste officiella siffrorna när det gäller alkoholkonsumtionen. Den har minskat med 10 96 under de två första månaderna i år, och det är en liten ökning i mars. Men vi kan alltså konstatera att det har skett en betydande minskning av alkoholkonsumtionen i vårt land i jämförelse med förhållandena 1982. Vi vet att det även tidigare skett en betydande nedgång. Det mål vi satt upp för oss, att minska alkoholkonsumtionen, uppnås alltså. Det tycker vi är alldeles utmärkt. Vi utgår från att också skadorna minskar. Vi vet ju att det finns ett samband mellan alkoholkonsumtion och skador, som sagts många gånger tidigare, men att det naturligtvis inte kan avläsas helt omedelbart. Jag vill beteckna alkoholoch narkotikafrågorna som i mycket stor utsträckning hälsofrågor. Vi vet att av akutsjukvården och den psykiatriska vården är det upp till 50 26 som är alkoholrelaterad. När det gäller den vanliga somatiska sjukvården talar man om 20-25 96. Det är alltså enorma kostnader på sjukvårdsområdet. Där skulle man naturligtvis, som Ingemar Eliasson sade, kunna spara mycket pengar. Vi hoppas att vi framöver skall få ett bättre sakernas tillstånd när det gäller alkoholoch narkotikafrågor. Det är en fråga för samhället och — jag vill gärna säga det — framför allt för den enskilde. Den som har lyssnat på inläggen i dag gör säkerligen det konstaterandet att det finns en betydande enighet i den här frågan. Vi är alla besjälade av en önskan att det skall bli en bättre utveckling än hittills och att utvecklingen skall fortsätta i den riktning som jag här har beskrivit. Det är ett inlägg som jag inte riktigt förstod mig på — Göran Ericssons inlägg. Han måste ha suttit alldeles ensam hemma och hittat på de där formuleringarna. En formulering gick ut på att vi inom socialdemokratin skulle kassera missbrukarna, att vi skulle kassera människorna. De intresserade inte oss. Vi köpte oss fria med några anslag, men när det gick dåligt för människorna brydde vi oss inte om dem. Göran Ericsson! Vad är detta för prat? Utskottsbetänkandet, de propositioner som har lagts fram och allt vårt handlande går ju ut på att vi skall hjälpa de människor som kommit i kläm just på grund av alkoholmissbruk. Ibland har vi inom socialdemokratin anklagats för att vara mer intresserade av vården än av den förebyggande verksamheten, men alla vet vi att den förebyggande verksamheten naturligtvis är den viktigaste. En fråga som man i det här sammanhanget kan beröra är frågan om rehabiliteringen. Hur rehabiliterar man en människa som har blivit skadad? Det är här fråga om mycket allvarliga skador. Det finns många åtgärder som kan sättas in, och vi får söka oss fram på olika vägar, eftersom varje människa har sin väg. En betydelsefull fråga för den människa det gäller är då: Hur skall jag få ett arbete? Om jag inte har ett jobb att komma tillbaka till, blir rehabiliteringen så mycket svårare. Vi vet att samhället har utvecklats i en riktning som innebär att de arbeten som man kan kalla ”extra påhugg” och som är lätta att få har minskat. Jag har erfarenhet av detta från min tid som socialarbetare i Göteborg. Där kunde de som var utan arbete gå ner till hamnen och få en extra bricka — jag trort.o.m. att det kallades extra blixtbricka, eftersom det var olika graderingar mellan dem som hade ordinarie jobb och dem som kunde ta ett sådant här ”påhugg”. För dessa människor var det oerhört väsentligt att de kunde få ett arbete av den här typen. Nu har samhällsutvecklingen mer och mer gått mot en specialisering, och det kräver alltmer av den enskilde. En del av de arbeten jag talat om försvinner på det sättet, och det blir därför svårare för de människor som skall rehabiliteras att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Fru talman! Hur mycket svårare är det då inte för dessa människor när vi har en stor arbetslöshet? En av våra väsentligaste uppgifter också på det här området är därför att se till att människor har arbete. I dessa sammanhang talas det mycket om folkrörelsernas betydelse. Ingen bör känna till den bättre än arbetarrörelsen. Jag behöver inte göra någon historisk utläggning om vad folkrörelserna betydde i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet — i det sammanhanget var dåvarande högerpartiet inte med i särskilt hög grad — när de försökte vrida utvecklingen rätt. Vi litar fortfarande till folkrörelserna. Det har betonats i så många sammanhang, så det skulle egentligen inte behöva upprepas. Socialberedningen har nu tillsatts. Vi har fått hårdare tidsdirektiv av regeringen. En av våra arbetsgrupper och en del av direktiven har samband med denna fråga. Hur skall man kunna engagera folkrörelserna i större utsträckning än tidigare? Andra frågor som måste ställas är: Var går gränsen mellan socialtjänsten och folkrörelserna? Hur mycket kan man be folkrörelserna göra? Skall man över huvud taget be dem göra någonting? Är det inte så att de själva skall bestämma? Deras egen identitet och integritet måste ju bevaras. I annat fall går man emot något av deras grundåskådning och man tar bort något av deras själ. Folkrörelserna spelar alltså för oss en stor roll. De är en stor tillgång. Vi arbetar med den frågan i socialberedningen, vilket också framgår av utskottsbetänkandet. Till folkrörelserna hör våra löntagarorganisationer. Sedan en tid tillbaka arbetar främst LO men även TCO och arbetsgivarorganisationerna till någon del — jag tänker då på Arbetsgivareföreningen — med kamratstödjande verksamhet. Jag gläder mig åt att det finns en så stark uppslutning bakom denna verksamhet. Att så är fallet har sagts av flera talare här. Det är då bara litet konstigt att man ifrågasätter det anslag som vi föreslår till denna kamratstödjande verksamhet. I förhållande till vad missbruksrehabiliteringen kostar samhället officiellt är det ju småpengar som det här är fråga om. Det är ett stort arbete, och vi har anledning att stödja det. Vi tillstyrker regeringens förslag på den punkten. Ulla Tillander har tillstyrkt en motion om ytterligare anslag till information. Vi hänvisar också i det sammanhanget till socialberedningen och det arbete som utförs där. Vi får se vad som kan komma ut av det när det gäller ytterligare stöd till information och till aktiviteter inom folkrörelserna. Det ärinte på den punkten som jag egentligen tar upp frågan här, utan det gör jag därför att man kopplar den till ett annat anslag som finns på ett annat ställe i regeringens proposition, där det föreslås att länsstyrelsen skall utreda de tvångsåtgärder som trots allt måste vidtas. Det är ju en lång historia bakom detta om frihet och tvång. I måndags och tisdags fick vi i socialberedningen höra talas om att man hållit på med denna fråga i 15 år. Vi hade då i socialberedningen att lösa den frågan, naturligtvis som en fråga av många, och den diskuterades fram och tillbaka. Det var på grund av olika ideologier svårt att komma fram till en lösning. Av avgörande betydelse i den diskussionen var frågan: Skall socialarbetarna ha hand om tvångsåtgärderna? Vi var eniga på den punkten och kom fram till en lösning, även om det fanns olika schatteringar i våra åsikter. Men problemet måste ju lösas, och socialberedningens dåvarande ledamöter var besjälade av en vilja att nå en lösning. Tanken var att socialarbetarna inte skulle vara åklagare utan mera få agera som ”försvarsadvokat” — man kan använda det ordet. Vi hör väl olika, Ulla Tillander, men jag hörde i varje fall från ett håll i går att just den här situationen som kan uppstå för en socialarbetare, att inför länsrätten vara åklagare, är beklaglig. Man kommer i en väldigt svår situation. Och det var just vad vi i socialberedningen menade i den diskussion som föregick ställningstagandet på den punkten. Om länsstyrelsen tar hand om utredningen, blir det förstås länsrätten som får föra talan ”mot” klienten — jag vill här för undvikande av missförstånd sätta ordet ”mot” mellan citationstecken —, och socialarbetaren får en annan roll i sammanhanget. Vi har inom socialdemokratin självfallet hållit fast vid den uppgörelse vi träffade i socialberedningen — det är bl.a. en fråga om politisk moral. Vi avstyrker alltså den centerpartireservation i denna fråga som undertecknats av bl.a. Ulla Tillander. Det finns naturligtvis oerhört mycket mer att säga i frågorna om rehabilitering och alkoholpolitik, och vi får anledning att återkomma till det när skatteutskottet lägger fram sitt betänkande på detta område. Jag vill till slut, fru talman, återupprepa en sanning som vi har att beakta, nämligen att konsumtionen och skadorna hör ihop. Detta är ett stort opinionsmässigt problem. Användningen av alkohol ingår på något sätt i vår kultur, om också inte i allas kultur — 20-25 96 av vår befolkning använder inte alkohol. Men människor vill alltså, av olika anledningar, använda alkohol. Vad man inte önskar sig är naturligtvis skadorna. Men skadorna på grund av bruket kommer ändå, och här har vi ett dilemma: Hur skall man kunna minska skadorna utan att också radikalt hålla tillbaka konsumtionen? Jag skulle önska att det, som också Göran Ericsson var inne på, fanns en möjlighet till ett tidigt ingripande. Vi vet att det inte kan ske med tvång, och det kanske inte ens kan göras med hjälp av myndigheter. Det gäller ju en fråga om människans integritet. Det är inte säkert att människorna är mogna för att höra från en myndighetsperson: Nu har du börjat dricka för mycket. Men alla människor gör ju läkarbesök. Kanske vore det bra om det funnes en möjlighet för läkaren att vid människornas sedvanliga besök göra ett prov och sedan konstatera: Nu har du litet olyckliga värden och bör tänka dig för. Det är möjligt att man på en sådan indikation skulle kunna få människor att på ett tidigare stadium hesitera inför sitt alkoholbruk. Jag vet med den erfarenhet som jag har från det här området att det är ett problem att människor inte erkänner sitt alkoholmissbruk förrän mycket sent — ofta, fru talman, alltför sent — så att det blir mycket svårt att klara rehabiliteringen. Jag ber med dessa ord att få tillstyrka hemställan i socialutskottets betänkande 26 och yrkar avslag på samtliga reservationer som är fogade till detta.

Fru talman! Jag vill först så att säga haka på den fråga som Evert Svensson avslutningsvis tog upp, nämligen frågan om insatser på ett tidigt stadium när det gäller missbruk. Om jag tolkade Evert Svensson rätt, söker han liksom jag möjligheter att komma till rätta med det här problemet. Jag tycker att det var en fin öppning, Evert Svensson. Låt oss tillsammans jobba vidare med frågan! Den är svår, men det är nödvändigt att vi löser den. Evert Svensson klagade över mitt sätt att uttrycka mig i debatten. Men jag måste säga att man inte kan få något annat intryck när man läser betänkandet. När det gäller rehabilitering och eftervård sägs det ju på s. 7, andra stycket, i betänkandet att det huvudsakligen är arbetsmarknadsinstituten som skall stå för den verksamheten. Men det finns ingen kreativitet, ingen fantasi och inga öppningar. I den situationen är utsikterna enligt min mening tämligen deprimerande. Det gladde mig mycket att höra Evert Svensson deklarera från talarstolen att det finns mycket mer att göra på detta område. Jag tror att det är en korrekt bedömning. Låt oss här också släppa in de många enskilda organisationerna och arbetsmarknadens parter! Det är förmodligen en viktig resurs på det sociala området som vi inte har utnyttjat. Avslutningsvis, fru talman, ansluter jag mig till alla de fina deklarationer som avgetts här. Jag instämmer helhjärtat i Ingemar Eliassons syn på insatserna mot missbruk. De skall ges högsta prioritet. När det gäller narkotikamissbruket finns det ingen prutmån. Vi måste alltid föra en bitter kamp mot detta.
Fru talman! Alla är medvetna om de goda resultaten av de åtgärder som vidtagits för att sprida information på det område som nu diskuteras. En utredning har tillsatts, med uppdrag att göra en översyn av de statliga insatserna när det gäller information om alkohol och narkotika. Utskottet motiverar sitt avslag på vår reservation med hänvisning till just den utredningen. I direktiven till utredningen framhålls det emellertid särskilt att det är viktigt att de resurser som finns inom bl.a. föreningslivet tas till vara. Vidare är det betydelsefullt att låta olika organisationer informera om drogerna. Det är inget som skall utredas härvidlag. Det är bara att konstatera. Av direktiven framgår det att man har uppmärksammat de goda erfarenheterna av föreningslivets informationsarbete. Detta är viktigt — inte bara i ord, utan också i handling. Jag instämmer i vad Ingemar Eliasson sade beträffande vikten av att arbetet inte stannar upp, i väntan på resultaten av de olika utredningarna. När det gäller satsningarna på information föreslår vi ett anslag av 3 milj.kr., vilket också har diskuterats. Debatten i dag gäller emellertid inte vården av missbrukare. Den frågan får vi anledning att återkomma till. Vi är i alla fall övertygade om att de 3 miljonerna bättre utnyttjas om de används till information. En viktig aspekt på informationen är att den, rätt utformad, ger kunskaper. Och kunskaper betyder ju makt. I det här fallet innebär det att man får makt över sitt eget liv. Förutom att informationen skall vara korrekt och vetenskapligt grundad, dvs. faktaförmedlande, skall den vara personligt engagerande. Naturligtvis ställer det krav på informatören. Kunskaper på området möjliggör att den aningslöshet skingras som många gånger finns när det gäller konsekvenserna av drogmissbruk. Det rör sig ju framför allt om unga människor, och när de får klart för sig vilka verkningarna är — på både kort och lång sikt — får det naturligtvis en förhindrande effekt. Att inte leka med elden är ju egentligen detsamma som att mota Olle i grind. Mot den bakgrunden vill vi, som sagt, använda de nämnda 3 miljonerna till spridning av ytterligare information.
Fru talman! Jag skulle vilja replikera på Evert Svenssons tystnad på en punkt. Jag delar till fullo hans syn på arbetets värde när det gäller att rehabilitera människor från missbruk. Det är precis i det perspektivet som vi har tagit upp frågan om missbruk av alkohol på arbetsplatsen. Just för att göra det möjligt för en missbrukare att behålla sitt arbete och samtidigt göra det möjligt för de små företagen att också ge arbetsgemenskap åt den som missbrukar alkohol, måste vi lösa det dilemma som finns i de här frågorna. Jag hoppas att Evert Svenssons förbigående av den reservationen inte innebär att man inom socialdemokratin vill blunda för det problem som onekligen finns här. Vi har inte föreslagit någon detaljlösning. Men jag har svårt att se att det skulle finnas någon annan öppning i den här frågan än att stödja de företag som råkar ut för dilemmat att både behöva och vilja ge en missbrukare fortsatt arbete och samtidigt veta att vederbörandes arbetsinsatser är klart reducerade. Om vi inte från samhällets sida löser det problemet, ställer upp i sådana fall, kan det tvinga fram en mycket mer restriktiv inställning från företagsamhetens sida mot människor med alkoholproblem. Därför är det viktigt — både i de enskilda fallen och som ett slags attityd för samspelet mellan samhälleliga insatser och enskilda arbetsgivare och arbetstagares insatser på det här området — att lösa de här frågorna. Jag hoppas att Evert Svensson eller statsrådet Sigurdsen har något att säga på den punkten — helst att man är beredd att se närmare på frågan och komma med förslag till riksdagen.
Fru talman! För rehabilitering är självfallet frågorna om arbete och bostad de viktigaste. Den kamratstödjande verksamhet som bedrivs på många arbetsplatser är oerhört viktig. Men den verksamheten och det som facket ställer upp med tar ju slut när arbetet tar slut på eftermiddagen och särskilt på fredagseftermiddagen, till långhelgen. Många människors dilemma är att de inte klarar det man kallar den vita sektorn. Även om man får ett arbete och lyckas klara det, kommer svårigheterna när arbetet är slut; då finns inga kamratstödjande verksamheter att tillgå; då är socialförvaltningarna stängda. Svårast är det förstås under de traditionsbundna helgerna jul, påsk och pingst. Då är det lätt att hamna i en cirkelgång igen. Det är viktigt att få en bostad, men inte vilken bostad som helst hjälper när en människa befinner sig i ett svårt läge. Det måste vara nya typer av boendeformer där man tar ansvar för varandra. Det hjälper inte att renovera en etta, möblera upp den och sedan säga: Nu skall det fungera; nu har du ett arbete; nu har du en bostad. Så fungerar det inte. Jag har gång på gång stött på att människor inte klarar av sina helger. Därför menar jag att det är väldigt viktigt att inrikta bostadsfrågan på nya typer av boende, alternativa boendeformer som bygger på gemenskap och ansvar för varandra och på att man vågar bry sig om varandra. Jagtror att det gäller att få en helhetssyn och inte bara lita på socialarbetare och professionella vårdare; det gäller att bygga ut nya sätt att leva och våga bry sig om varandra; det handlar om nya grannskapskontakter, ett skyddsnät inte bara kring missbrukare utan också kring vanliga människor, för detta behöver vi allihop. Jag tror att det är mycket viktigt att inte glömma bort denna vita sektor, som är så svår att ta sig över — inte bara för missbrukare av alkohol och narkotika utan många gånger också för vanliga människor.

Fru talman! Det är faktiskt så att alla svaren finns i vårt betänkande. Vi tar upp Ami i betänkandet och säger att det är en resurs som man kan använda. Jag har inte sagt att alla frågor skall lösas den vägen när det gäller rehabiliteringen. Det är en resurs bland alla andra som vi hänvisar till. När Göran Ericsson kom upp i en replik var det en annan Göran Ericsson som talade än den som höll anförandet. Det kan man glädja sig åt. Göran Ericsson menar att vi skulle köpa oss fria med pengar. På den punkten kan vi säga att Göran Ericsson och moderaterna inte vill ge några pengar till den kamratstödjande verksamheten. Det är precis som om man kan göra arbetet inom folkrörelserna alldeles gratis. Men rätt vad det är dyker det upp ett anslag till en eller annan organisation, som moderaterna vill yrka bifall till, och då säger de att anslaget är för litet och att socialdemokraterna är njugga. Det kan gälla andra ideella organisationer och intresseorganisationer. Det varierar naturligtvis. Låt mig slå fast, som jag har gjort så många gånger tidigare, att det är klart att arbetet med att rehabilitera alkoholskadade människor kostar pengar. Men dessutom behövs ett enormt engagemang. Vi har diskuterat Hasselaprojektet vid några tillfällen. Vad var det som gjorde att det lyckades så väl? Det var att de som arbetade där kände ett starkt engagemang för vad saken gällde. De ställde upp, helt enkelt. Då kommer jag till Inga Lantz replik. Vi vet att bristen på stöd är ett problem, att helgerna är ett problem, och att det gäller att engagera människor som kan ta sig an missbrukarna även under helgerna. Där har Länkarna utfört ett enormt arbete, som vi har anledning att uppskatta. Till Ingemar Eliasson vill jag bara säga att frågan om missbrukarnas möjlighet att stanna kvar på sina arbetsplatser naturligtvis kommer att diskuteras i socialberedningen. Vi får se vad vi kommer fram till då. Även om detta står det faktiskt en liten anmärkning i betänkandet.
Fru talman! Jag förstår inte varför jag inte skulle ha tillstånd att vara positiv från min plats här i kammaren när jag replikerar Evert Svensson. Han gav öppningar som jag efterlyste och som motionen, på vilken vår reservation är byggd, handlar om. Här säger Evert Svensson att han är intresserad av att komma missbrukarna till hjälp i tidiga skeden. Det kan man inte utläsa av betänkandet, och då är det naturligt att jag var kritisk i mitt första anförande. Sedan skrider Evert Svensson till doms över moderata samlingspartiet när vi ställer oss tveksamma till dessa 3,2 milj.kr. till kamratstödjande verksamhet. Evert Svensson säger också att det kostar pengar att rehabilitera folk. Självklart, det är just vad det gör. Men de pengarna går ut över andra konton. Jag frågar fortfarande: Till vad skall dessa 3,2 milj.kr. användas? Jag vill, fru talman, berätta att vi ffån moderata samlingspartiets sida i Stockholms kommun aktivt har stött Alkoholoch narkotikarådet, som är en kamratfacklig organisation som gör ett mycket fint arbete. De får stöd från kommuner och från alla de företag där ALNA-grupper finns. När det gäller alla de utbildningar och studiecirklar som jag berättade om utgår bidrag över andra konton. Stiftelsen Kontakt med alkoholsjuka, KAS, som har behandlingshem i Väje i Värmland, är samma typ av organisation som ALNA -— en kamratfacklig organisation, bildad på tidigt 1900-tal. Stiftelsen får bidrag utöver den resursplanering som kommunen har. Men frågan är fortfarande öppen: Till vad skall de nu aktuella 3,2 miljonerna användas?
Fru talman! De skall, Göran Ericsson, användas till det arbete som arbetsmarknadens — framför allt arbetstagarnas — organisationer utför inom den kamratstödjande verksamheten. Det är alltså på den punkten som Göran Ericsson har en avvikande mening. Det säger en hel del om moderata samlingspartiets inställning till framför allt arbetstagarnas organisationer.

Fru talman! Offensiv är en lämplig, sammanfattande beteckning på de insatser som regeringen gör för att bekämpa narkotikan. Frontlinjerna är många. Inom socialdepartementet förbereder vi ett program som vi kallar Offensiv narkomanvård. Vi vet alla att narkotikan utgör ett allvarligt hot, och regeringen tar det hotet på allvar. Situationen tvingar oss till både en hög beredskap utåt och målmedvetna insatser inom landet. Missbruket av heroin ökar i världen. Tillgången har aldrig varit så stor som nu. Missbruket har spritt sig även till länder som tidigare inte haft några narkotikaproblem. Missbruket av hasch och marijuana fortsätter att öka. Globalt sett är det dessa medel som förekommer allra mest. Även missbruk av centralstimulantia ökar. En rapport vid FN:s narkotikakommissions möte i Wien i februari gav en oroande bild av det kraftigt ökande kokainmissbruket. Tillgången på kokain har ökat starkt under de senaste åren. Världens narkotikaproblem finns också i Sverige. Även om det inte just nu ser ut som om antalet missbrukare ökar är situationen illa nog som den är, och hotet från utlandet ligger ständigt över oss. Kommer den internationella kokainmaffian att rikta in sig på svenska ungdomar? Sedan gammalt är Sverige en god marknad för andra centralstimulerande medel, t.ex. amfetamin. Tillsättandet av en särskild narkotikakommission är ett exempel på vilken vikt regeringen lägger vid narkotikabekämpningen. Kommissionen har nu arbetat ett halvår och redan lagt fram förslag på två områden: Det första behandlar samordningen mellan tull och polis och ger förslag på hur kontrollen vid gränserna skall bli mer effektiv. Det andra tar upp insatserna inom skolan. Narkotikakommissionen kommer fortlöpande att lämna nya förslag till regeringen och avsluta sitt arbete vid årsskiftet 1983-1984. Det kommer förslag på åtgärder på det internationella området, inom polis, tull och kriminalvård, inom skola, opinionsbildning m.m. Behandlingsfrågorna handläggs dels i socialdepartementet, dels i socialberedningen. Ett delbetänkande från socialberedningen som skall läggas fram i höst tar upp frågan om förändringar i LVM. Departement arbetar efter samma tidsplan som kommissionen med förslag om hur narkomanvården skall utvecklas och bli mer effektiv. Hur skall narkomanvårdsinsatserna utformas i mindre och medelstora kommuner som inte har behov av särskilda vårdenheter utan måste utveckla en egen kompetens inom den reguljära socialtjänsten? Den frågan vill vi hjälpa till att besvara. I den första fasen — som skall presenteras under våren — inriktas huvuddelen av förslagen på att finna och utveckla metoder för att hjälpa de tyngst belastade missbrukarna, en grupp som socialtjänsten har stora svårigheter att nå med sina behandlingsinsatser. Narkomanvården har i dag sällan några behandlingskontakter med de tyngst belastade missbrukarna inom kriminalvården, som därför tvingas bygga upp en egen vårdorganisation vid sidan av socialtjänstens. Det är både dyrt och ineffektivt. Vi vill försöka utveckla metoder för ett bättre samarbete mellan missbruksvården och kriminalvården. En grupp som hamnar mellan två stolar i samhällets vårdorganisation är missbrukare med grava psykiska störningar. Det är mycket otillfredsställande, för detta är förmodligen ingen liten grupp. Vi saknar både metoder och organisation för en framgångsrik behandling. Här vill vi starta ett utvecklingsarbete. En tredje grupp som vi hittills haft mycket dåliga resultat med är prostituerade missbrukare. De är ofta negativa till behandling. De utvecklar ett allvarligare och tyngre missbruk och har högre dödlighet än andra missbrukare. Vi vill utveckla metoder för ett uppsökande arbete för att kunna erbjuda dem en bra behandling. Våra förslag i den andra etappen, som läggs fram i höst, skall inte inrikta sig på enbart de tyngsta missbrukarna, utan visa på åtgärder som behövs även för andra grupper, t.ex. ungdomar i riskzonen. Eftervården av narkotikamissbrukare kritiseras ofta, men problemet är inte att det saknas metoder och modeller utan att de kunskaper som faktiskt finns inte är tillräckligt spridda. Här kommer vi också med förslag om insatser. För en framgångsrik utslussning av f. d. missbrukare från institutionerna krävs bl.a. att organisationslivet ställer upp. Det är en utveckling som vi vill stimulera. I början av 1984 kommer alltså regeringen att ha ett omfattande underlag för en offensiv narkotikapolitik, en politik som inte bygger enbart på insatser från professionella utan på en aktiv medverkan från folkrörelserna. För ett par veckor sedan såg jag ett TV-program i en serie som heter Distrikt 5 och handlar om arbetet på en social servicecentral. Huvudpersonen var en socialarbetare. Hon drevs mot psykiskt sammanbrott för att hon inte på fritiden orkade och hann ta hand om alla de olyckliga människor som hon träffade i tjänsten. Där fanns t.ex. en f. d. alkoholist, en äldre man utan familj och utan vänner. Han ringde upp socialarbetaren varje gång han kände sig ensam —- och det var ofta. Sista gången han ringde kunde hon inte komma ifrån, men dagen efter gick hon till hans bostad och fann att han hade hängt sig. Säkert finns det inga ensammare människor än f. d. missbrukare. Under missbruksåren har de ofta förlorat både familj och arbetskamrater. När de slutar supa eller knarka förlorar de förstås sina kompisar i missbrukarkretsen. Vad som återstår för en f.d. missbrukare är alltså ofta endast socialtjänstens personal — och självfallet kan den inte räcka till för alla. Den kan inte träda in i stället för barn, makar eller föräldrar, grannar eller vänner, arbetskamrater eller kompisar med gemensamma fritidsintressen. Det var ensamhet som dödade den här mannen. Han fann ingen gemenskap någonstans. Han kände bara en socialarbetare. Visst var det synd om den här socialarbetaren. Men hon gick där inom sin lilla sektor och hade inte en tanke på att hon borde ställa krav för sin klients räkning på världen utanför den sociala servicecentralen. Fanns det ingen avdelning av Länkarna eller Verdandi i kommunen? Hade den gamle mannen inga intressen sedan tidigare, som hon kunnat stödja för att försöka hjälpa honom in i någon form av gemenskap? Jag vill påstå att varje människa har resurser. Kanske var han f. d. yrkesman med kunskaper i fingrarna som kunde utnyttjas i något sammanhang. Jag skulle vilja att föreningslivet i det här genomorganiserade landet kunde se den f. d. alkoholistens öde som en utmaning. Vi har ingen anledning att slå oss för bröstet. Hur stora insatser gör vi i eftervård och utslussning inom missbruksvården? Vi är tydligen så långt borta att inte ens en välinformerad socialarbetare har en tanke på att organisationerna — vi människor gemensamt — kunde ha ett eller annat att komma med. Jag vill inte generalisera, för det kanske finns socialarbetare som har dessa kontakter. Men jag tror att många i sin förtvivlan upplever samma situation och inte agerar på det sätt som socialarbetaren i TV-filmen gjorde. Bland det viktigaste som sker just nu är utvecklingen mot ett bättre samarbete och utnyttjande av resurser inom missbruksvården. Minst lika viktigt är att samarbetet mellan socialtjänsten och de frivilliga organisationerna förbättras. Huvudmannaskapsreformen, som fört över ansvaret för institutionsvården från staten till landsting och kommuner, ger — tillsammans med socialtjänstlagen — bättre förutsättningar för en samordning av resurserna. Under arbetet med institutionsplaneringen, som har skett i samband med reformen, har ansvarsfördelningen blivit klarare mellan olika vårdenheter. Inom socialdepartementet pågår utvecklingsarbete för att finna bättre metoder för samordning mellan medicinska och socialvårdande insatser. Gemensam utbildning i form av kurser, konferenser eller studiecirklar för personal i socialtjänst och sjukvård ingår som en del i samtliga projekt. Vissa har lagt tonvikten på utbytestjänstgöring, systematisk behandlingsplanering m.m. I ett av projekten spelar länets länkföreningar en viktig roll. Elva försöksprojekt pågår, och jag hoppas kunna ge en samlad redovisning av resultaten någon gång nästa höst. Socialberedningen har fått i uppdrag att komma med förslag på hur samarbetet mellan socialtjänsten och folkrörelsen skall förbättras. De redovisas sannolikt i slutbetänkandet 1984. Narkotikakommissionen har också i sina direktiv att föreslå former för opinionsbildning genom skolor, militära förband, massmedia och frivilliga organisationer så att många medborgare kan engageras i kampen mot narkotika. Missbrukarvården måste finna former för att ta hand om olika sorters missbrukare på ett bra sätt och med ett maximalt utnyttjande av de ekonomiska och personella resurser som satsas från stat och kommuner. Men för att förebygga missbruk och för att de människor som lyckats göra sig fria skall få chansen till en ny gemenskap behövs engagemang hos folkrörelser av alla slag. Inte minst viktiga är de kamratstödjande insatserna på arbetsplatserna. Det är i familjen och på jobbet som missbruksproblemen avslöjas. Ensam är inte särskilt stark, som vi vet, även om viljan att sluta dricka är en avgörande faktor. Arbetskamrater kan gemensamt ge det viktiga stöd som förhindrar utslagning. De fackliga organisationernas vilja att satsa på kamratstöd är mycket glädjande och värdefull. De är väl värda statligt ekonomiskt stöd för sin verksamhet. Jag noterar med tillfredsställelse att också socialutskottet i sitt betänkande anser detta angeläget. Det aktuella läget för alkoholkonsumtionen är att kurvan för systembo lagets försäljning fortsätter att gå ned. 1981 hade vi den lägsta försäljningssiffran sedan mitten av 1960-talet: 6,3 liter per invånare, omräknat i ren alkohol. Under 1982 skedde en mindre ökning av försäljningen: ca 2,9 9. Som jag påpekade i den allmänpolitiska debatt som hölls i kammaren i början av februari var den ökningen väntad. Vi använde inte under 1982 vårt viktigaste alkoholpolitiska instrument fullt ut. Jag syftar på prishöjningar. Efter prishöjningarna vid årsskiftet 1982-1983 har försäljningen åter minskat. Det förefaller som om vinoch starkölsförsäljningen har gått upp. Men den ökningen uppvägs gott och väl av en minskad spritförsäljning. Den långsiktiga trenden till minskad försäljning får inte brytas. Med prispolitik, opinionsbildning och annan förebyggande verksamhet måste vi se till att den håller i sig. Vi följer från regeringen den här utvecklingen med stor uppmärksamhet. Men samhällets organ och institutioner står svaga utan ett kraftfullt stöd från medborgarna i kampen mot drogerna. Här vill jag åter anknyta till den f. d. alkoholisten i TV-pjäsen. Jag ser hans öde som en utmaning till alla oss som är engagerade i folkrörelserna. Vi måste ställa upp för honom och för alla andra medmänniskor som hotas eller drabbats av missbruksproblem. Vi borde kunna bryta deras isolering och erbjuda gemenskap. Människor behöver människor. Jag tycker att Kommunalarbetareförbundets avdelning 1 i Stockholm har en fin utgångspunkt i sitt kamratstödjande arbete. Avdelningen säger så här: Det handlar i grunden inte om sprit, inte om narkotika, inte om sniffning, inte om kriminalitet, inte om skolk, inte om mobbning. Det handlar om människors villkor.

Fru talman! Jag vill framföra ett varmt tack till statsrådet Sigurdsen för det här anförandet. Det var en en fin exposé över vad regeringen ämnar göra i fråga om både narkotikaoch alkoholmissbruk, och jag tyekte mig också skönja att vi har en stor enighet på de flesta punkter. Jag vill kommentera några saker. Statsrådet Sigurdsen berörde frågan om missbrukare som finns inom kriminalvården. I en motion som behandlas i dagens utskottsbetänkande tar Björn Körlof och Sten Svensson upp en del av de samordningsfrågor som de facto måste lösas inom Vårdsverige för att vi skall undslippa sådana här parallella uppbyggnader av organisationer. Jag tyckte det var fint att den här frågan väcktes, och vi stöder det initiativet till fullo. När det gäller organisationslivet tror jag, liksom många med mig, att tiden nu är mogen. Vi kan måhända inte utveckla och bygga ut institutionsvård och öppenvård i samma takt som hittills, utan vi måste börja se oss omkring och ta reda på vilka resurser det finns i samhället utanför den institutionella resursen som kan ställa upp och hjälpa till i det här viktiga arbetet. Här finns organisationerna, och jag hälsar med glädje Gertrud Sigurdsens syn på deras medverkan i arbetet. Det är riktigt som Gertrud Sigurdsen säger, att ett lyckat rehabiliteringsarbete också är beroende av de enskilda organisationernas och de engagerade medborgarnas insatser. Visst skall vi ha professionalism, visst skall vi ha duktiga socialarbetare, men dessa tillsammans med de enskilda organisationernas engagemang ger den totala resurs som kommer att lyckas. Statsrådet Sigurdsens markering här vill jag kraftigt instämma i. Missbrukare måste tas om hand med en organisation som innebär ett maximalt utnyttjande av personella och ekonomiska resurser som står till vårt förfogande. Jag tackar statsrådet än en gång för det fina anförandet.
Fru talman! Gertrud Sigurdsen underströk verkligen genom sitt anförande den breda politiska enighet som råder i kampen mot alkohol och narkotika på alla fronter liksom att det arbetet måste fortsätta. Eftersom Gertrud Sigurdsen så starkt betonade behovet av statliga bidrag för den kamratstödjande verksamheten skall jag bara helt kort beröra det särskilda yttrande som vi har fogat till utskottets betänkande. Där säger vi: ”Den kamratstödjande verksamheten är värdefull. Det är naturligt i den mänskliga gemenskapen att även på arbetsplatsen ge stöd i olika situationer till arbetskamrater med bl.a. alkoholproblem. Man kan dock ifrågasätta om det inte är en uppgift för de stora fackliga organisationerna att bedriva sådan verksamhet utan statliga bidrag.” Man kan naturligtvis uttala sitt stöd för sådan verksamhet utan att statliga bidrag ges, för i alla tider har det varit naturligt att kamrater stöder varandra. Det gäller kamratrelationer i alla åldrar och i olika sammanhang. Det kan varai en skolklass, där man försöker skapa en naturlig känsla av att man skall stödja och hjälpa varandra. Samma känsla finns inom kyrkor och samfund och naturligtvis inom familjen. Den finns, tror jag, också på ett naturligt sätt på en arbetsplats. Om den känslan inte finns, är det det som är det onaturliga. Om man betonar individualismen så starkt att det naturliga och täta nätverk som samhörigheten spinner mellan människor förstörs, så är det en miljöförstöring. Det är egentligen mot naturen. Att så starkt betona vikten av statliga bidrag är alltså att underskatta den naturliga solidaritet som man talar så mycket om.
Fru talman! Den som vill sluta knarka eller supa lämnas ofta åt sin ensamhet, sade fru Sigurdsen. Och så är ju situationen, om inte socialtjänsten ställer upp, eller hinner ställa upp. Detta såg fru Sigurdsen som en utmaning för föreningslivet. Jag delar uppfattningen att där finns en resurs som vi skall tillvarata i det här arbetet. I det perspektivet kan det vara intressant att få höra fru Sigurdsens principiella inställning till de ideella insatserna på det här området ytterligare något utvecklad. Som jag sade i mitt anförande har utskottet haft anledning att uttrycka en värdering på denna punkt, nämligen att den anslagsbeviljande myndigheten, socialstyrelsen, bör ta hänsyn till de resultat som kan påvisas i detta arbete, i det aktuella fallet av Länkarna och LP-stiftelsen, när man fördelar de medel som här står till förfogande. Jag frågar på förekommen anledning. Det hände för ett par år sedan att socialstyrelsen behandlade en sådan här framställning från LP-stiftelsen och drog ner det ansökta bidraget med hänsyn till att de frivilligt hopsamlade medlen hade ökat. Detta beslut vände regeringen på. Hade så inte skett, hade ju det ideella arbetet bestraffats. Det kunde i detta perspektiv vara intressant att få veta om också statsrådet Sigurdsen och den nuvarande regeringen ser detta så, att en praxis har satts i och med det beslutet. Både LP-stiftelsen och många andra ideella sammanslutningar kan visa på mycket goda resultat. Jag såg nyligen i en bok, som heter Kamp mot knarket, ett försök till sammanfattning av vad Hasselakollektivet och LP-stiftelsen har nått för resultat i sammanhanget. Hassela har haft ungefär 400 missbruksfall att behandla, och LP-stiftelsen ca 12 000. Båda har ungefär i hälften av fallen nått goda eller mycket goda resultat. Men där Hassela har visat på 200 rehabiliteringsfall, kan LP-stiftelsen alltså visa på 6 000. Det finns naturligtvis alla skäl i världen att stimulera och stödja sådant arbete. Det kan därför vara intressant för riksdagen att få höra statsrådets syn på detta arbete.

Fru talman! Jag är också glad att Gertrud Sigurdsen tog upp frågan om att vänner och kamrater måste finnas för att en rehabilitering skall få något resultat. Som jag har sagt tidigare, tycker också jag att det är en mycket viktig bit i rehabiliteringen. För en tid sedan genomförde man en undersökning på Huddinge sjukhus — på akuten; det var inte fråga om gravida kvinnor den här gången. Det visade sig att ensamma människor söker akut. De återkommer alltså till akutmottagningarna, för där finns den värme man söker där man bor. Det handlar inte om narkotikamissbrukare eller alkoholmissbrukare utan om vanliga människor. Detta visar på svåra förhållanden i vårt samhälle, som naturligtvis allra hårdast slår mot alkoholmissbrukarna och narkotikamissbrukarna — den anonymitet och den ensamhet som många människor lever i Det sades att Länkarna och Verdandi, som två exempel på organisationer, skulle kunna göra mycket. Men jag tycker man kan gå ett steg vidare. De som bor som nära grannar, i samma hus, känner ju ofta till de problem som en människa kan ha med alkohol eller narkotika. Nu menar inte jag att grannar skall ta på sig detta mycket tunga och mycket svåra arbete, som inte ens professionella socialarbetare klarar av. Det är mycket svårt att göra det med den typ av bostadsområden som vi har, där vi har byggt in den anonymitet och den ensamhet som får till uttryck att också vanliga människor söker sig till akutmottagningarna för att få gemenskap och värme. Det är ett absurt förhållande. Jag tror, som jag har sagt tidigare i bostadsdebatter, att boendeformerna har oerhört stor betydelse. Jag har aldrig pratat bostadspolitik i en narkotikapolitisk debatt förut, men jag gör det i dag. Vi måste bygga in en vardagssolidaritet i boendet, och jag tror att det skulle gå alldeles utmärkt med de nya kollektiva boendeformer som finns. Jag har pratat tidigare om BIG-projektetbo i gemenskap —som bygger på att man gör saker tillsammans. Man handlar sin mat, man lagar sin mat, man äter sin mat, man städar, man ser på TV. Man talar med andra människor i husets bottenvåning, och sedan har man sina lägenheter i överdelen av huset. Det tror jag skulle kunna fungera alldeles utmärkt bra som en länk i kedjan av rehabiliteringsåtgärder. Jag skulle vilja vädja till Gertrud Sigurdsen att ta med frågan om boendets utformning i arbetet på ett rehabiliteringsmönster som fungerar.
Fru talman!

Det Inga Lantz tar upp om grannars insatser, vardagssolidaritet osv. är någonting som vi alla, oavsett om vi tillhör en förening eller inte, borde känna ett ansvar för. När det sedan gäller det statliga stödet till organisationer som är verksamma på rehabiliteringsområdet har jag litet svårt att förstå varför man just skall peka ut det sociala arbete som bedrivs av fackföreningsrörelsen. Man ifrågasätter inte — i varje fall har jag inte hört det i dag — det statliga bidrag som går till andra verksamheter. Ulla Tillander talar om kyrkor och samfund, och Ingemar Eliasson har nämnt LP-stiftelsen som jag tycker bedriver ett utmärkt arbete. Det ligger så till, Ingemar Eliasson, att socialstyrelsens beslut har överklagats. Det ligger nu hos regeringen för prövning, och jag kan alltså inte uttala mig om det enskilda fallet. Staten stimulerar organisationer och folkrörelser genom att ge stöd till deras verksamhet, och det tycker jag att staten skall göra. Det handlar ju här om idéburna rörelser som kan få människor med i sin verksamhet. Varför skall man då just ifrågasätta det fackligt-sociala studiearbetet, vilket man ju gör i det här sammanhanget? Moderaterna är renhåriga och säger: Ta bort de här 3,2 miljonerna, för vi tycker inte att fackföreningarna skall ha dessa pengar. De kan betala det här själva. Men centern kommer med ett yttrande där det sägs litet tveksamt att man inte ifrågasätter om det är en uppgift för de fackliga organisationerna att ge stöd till arbetskamrater med alkoholproblem, men man anser att det arbetet skall bedrivas utan statligt bidrag. Varför skall just den fackliga rörelsen, som har möjligheter att på arbetsplatsen möta människors problem, inte få statligt stöd när nästan all annan verksamhet får ett statligt stimulansstöd? Göran Ericsson ställde en fråga till Evert Svensson om vad de 3,2 miljonerna skall användas till. Jag rekommenderar socialutskottet och andra som kanske inte känner till den här verksamheten att göra ett studiebesök på LO eller TCO för att få exakt besked om vilket enormt arbete som de fackliga organisationerna bedriver för att kunna hjälpa kamrater i en besvärlig situation. Jag tycker att de borgerliga ledamöterna är inkonsekventa i sitt resonemang.